Herr talman! Varken Ulla Tillander eller jag är specialister på ubåtsjakt. Vi får vända oss till dem som planerar för och utarbetar detta slags försvar. De som gör det är också överens. Sedan år 1980 bygger vi i vårt land upp ubåtsjakten och lägger ned icke föraktliga resurser på att förstärka denna lucka i det svenska försvaret. I de planer som utarbetats har experterna nu kommit fram till att jagaren Halland inte passar in i sammanhanget. Det behövs andra försvarsenheter.
Herr talman! Jag har också talat med sakkunniga inom marinen. Enligt uppgift stod jagaren Halland för den viktigaste insatsen under ubåtsjakten vid Utö för ett par år sedan. Så sent som en vecka före händelserna i Hårsfjärden lades den i malpåse. Båda dessa omständigheter talar egentligen för att det måste vara relativt lätt, såväl ur administrativ som ekonomisk synpunkt, att åtminstone på nytt ta fram jagaren Halland. Det måste också vara meningsfullt att göra det, eftersom jagaren Halland inte lades i malpåse av åldersskäl. Det borde således vara enkelt och möjligt att åter utrusta jagaren Halland för ubåtsjakt. Men jag inser naturligtvis också att detta är en fråga om prioriteringar och olika bedömningar.

Herr talman! Rune Evensson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att vidmakthålla svensk skoindustri på den av regering och riksdag uttalade nivån. Enligt beslut av riksdagen våren 1981 skall riktmärket för försörjningsberedskapspolitiken vara att upprätthålla en årlig produktion av 2-2,5 miljoner par läderskor. År 1982 tillverkades ca 2,3 miljoner par. För att trygga försörjningsberedskapen på läderskoområdet har under senare år stora resurser satts in. Under den av riksdagen år 1978 beslutade Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har under det senaste året träffat 27 maj 1983 avtal om produktion och produktionskapacitet dels med företag inom Skogruppen-koncernen, dels med 18 fristående läderskotillverkare. Avtalen gäller under en femårsperiod och innebär utbetalningar av s.k. beredskapslån på totalt ca 48 milj.kr. Under våren har ett antal skoföretag fått ekonomiska svårigheter. Ett skäl härtill är den milda vintern som har medfört minskad försäljning av grövre skor. I vissa fall rör det sig emellertid också om företagsspecifika problem. Det ankommer närmast på överstyrelsen för ekonomiskt försvar att ta de initiativ som kan behövas för att erforderlig försörjningsberedskap på läderskoområdet skall tryggas.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är att riksdagen vid flera tillfällen uttalat sig om målen för försörjningsberedskapen på läderskoområdet. År 1977 beslutade riksdagen om planeringsnormer, vilka innebar att för försörjningsuthållighet beslutades om en tidsperiod på tre år, dvs. försörjning skulle kunna ske under en kris på totalt tre år. Riksdagen uttalade att en årlig produktion av 2,0 miljoner par läderskor borde säkerställas men att en årlig produktion av 2,5 miljoner par skulle eftersträvas. Samma beslut fattades 1981. I årets tekoproposition, där försörjningsberedskapen på läderskoområdet ingår, säger sig försvarsministern heller inte vilja föreslå någon ändring av det nu gällande produktionsmålet. Han säger: ”Enligt min uppfattning är det inom beklädnadssektorn särskilt viktigt att trygga en kristida försörjning av skor. Jag vill därför framhålla att någon väsentlig sänkning av försörjningsstandarden på detta område inte bör komma i fråga.” I anslutning till detta vill jag fråga: Hur skall enligt försvarsministerns uppfattning uttalandet i tekopropositionen om ”väsentlig sänkning” tolkas? Är inte 2-2,5 miljoner par en väl avvägd nivå? När, efter genomförd omstrukturering, olika stöd upphörde 1981, trots branschoch fackorganisationernas förslag om förlängning, utgår till skoindustrin s.k. beredskapslån och beredskapsgarantier för försörjningsberedskapen under högst fem år, vilka handläggs av ÖEF. Då det numera endast finns ett fåtal företag kvar, är det viktigt att dessa bibehålls för att säkra de uppsatta målen. Denna nivå måste behållas för att det kunnande vi i dag har på både personaloch maskinsidan skall kunna bevaras. För att branschen skall våga satsa på en produktionsutveckling behövs längre framtidsperspektiv än fem år. Regeringen måste således ingripa innan det är för sent. Ett företag har redan försvunnit. Nordlöfs skofabrik har varslat om nedläggning av sin skoproduktion i Falköping och Lerum. 85 personer berörs. Skogruppen AB hotar med betydande nedskärningar. En snabb insats kan rädda sysselsätt 101 ningen hos Nordlöfs och undanröja hotet från Skogruppen AB. Bedömare i branschen tror annars att vi redan nästa år kan hamna under en miljon par i inhemsk produktion. Skor behöver vi alla. Vi behöver en svensk skoindustri av försörjningsskäl, kvalitetsskäl och sist men inte minst sysselsättningsskäl. De människor som annars friställs kommer ut på en redan överfull arbetsmarknad och blir föremål för någon form av samhälleligt stöd. Det är bättre att satsa de pengarna redan nu på skobranschen, så att vi därmed bibehåller den nuvarande tillverkningsnivån inom landet.
Herr talman! Det av riksdagen beslutade riktmärket för försörjningsberedskapen i fråga om skor skall bibehållas. När det gäller vissa specifika företag vill jag nämna att alla inte har sökt beredskapslån, trots att överstyrelsen för ekonomiskt försvar har bett dem komma in med ansökan, om de skulle önska det. Ett av de företagen är Nordlöfs, ett av de företag som herr Evensson nämnde. Branschen har haft ett dåligt år, och vissa förändringar måste kanske göras, men riktmärket — att vi skulle upprätthålla en skoproduktion på ungefär nuvarande nivå — skall vi hålla oss till.
Herr talman! Svensk skokonsumtion på läderskoområdet ligger i dag på ca 15 miljoner par per år. Svensk produktion gör 18 20 av dessa. En minskning av den inhemska produktionen betyder att importen måste öka i motsvarande grad. Det kan inte ur någon synpunkt vara önskvärt. Det är därför viktigt att åtgärder sätts in för att bevara skoindustrin innan det är för sent. Enligt vad jag har erfarit är Nordlöfs skofabrik beredd att ta tillbaka sitt varsel om någon form av produktionsstöd sätts in. De beslut som togs under den borgerliga regeringsperioden behöver ses över, om branschen skall kunna räddas. Att Nordlöfs fabrik inte sökt det här stödet beror på att man ansett att fem års tid är en för kort period för att man vågar låsa sig.

Herr talman! Göthe Knutson har med hänvisning till att tidskriften Värnplikts-Nytt i sitt senaste nummer utkommit med en bilaga kallad ”SEXTRA” frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av detta. Av Göthe Knutsons fråga framgår att han anser att bilagan knappast skiljer sig från vanliga kommersiella s.k. porrtidningar och att det inte är en uppgift för försvaret att med statliga medel utge pornografiska alster. Jag anser självfallet att det inte är en uppgift för försvaret att utge pornografiska alster. Värnplikts-Nytt skall enligt regeringens bestämmelser vara ett forum för information och åsiktsutbyte inom försvaret. De värnpliktiga skall tillförsäkras inflytande över tidningens utformning och innehåll. Tidningen har en heltidsanställd chefredaktör som självständigt svarar för tidningens redaktionella innehåll och är ansvarig utgivare. Han har själv kontaktat mig i den här frågan och förklarat sin avsikt med bilagan. Jag anser inte att det är en uppgift för försvarsministern att ta ställning till tidningens innehåll. Därmed har jag inte sagt att jag anser att bilagan har fått ett lämpligt innehåll. Enligt min mening finns det ingen anledning att ändra de bestämmelser som gäller för Värnplikts-Nytt. Jag tror att eventuella övertramp i Värnplikts-Nytt, liksom i den övriga fria press vi har i landet, efter hand korrigeras genom att redaktionen påverkas av läsarnas reaktioner. Endast på det sättet kan någon tidning i längden bevara respekten för sitt redaktionella innehåll.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Tydligt är att försvarsministern håller med mig i min bedömning. Därmed håller försvarsministern också med alla dem som reagerat emot denna utgåva av Värnplikts-Nytt. Men försvarsministern är väldigt försiktig i sina formuleringar, så försiktig att han exempelvis uttrycker sig som så att innehållet inte är lämpligt. Jag frågar då: Hur olämpligt är det? Det här är trots allt en definitionsfråga när man kommer till det väsentliga, nämligen ansvaret. Det handlar om en tidning som utges av det svenska försvaret, som har den viktigaste uppgift man kan tänka sig — att försvara vårt lands suveränitet och vår nations frihet. Försvaret har samtidigt så till den grad ont om pengar att vi inte kan hålla främmande ubåtar borta från våra skärgårdar. Man lägger alltså ner ca 1,5 milj.kr. om året på en tidskrift, som skulle kunna vara till mycket gagn för värnpliktsförsvaret. Tidningen skulle kunna vara någonting positivt. Men det har varit dåligt med det under åren. Och nu kommer själva cloun i den destruktiva attityd och den destruktiva bild av verkligheten som Värnplikts-Nytt ofta uppvisar — jag vill inte generalisera, men innehållet har varit sådant att jag nu formulerar mig så här — och det är utgivningen av en sexbilaga, ett pornografiskt alster. Försvarsministern håller med mig om att detta icke är lämpligt. Men min fråga var vilka åtgärder som försvarsministern ville vidta med anledning av det inträffade. Svaret blev att han icke avser att vidta några åtgärder. Jag frågar försvarsministern: Vem skall vidta åtgärder, om det nu visar sig att självsaneringen inte fungerar i fråga om denna tidning? Det handlar om medel som skattebetalarna står för och om det viktigaste vi har, nämligen försvaret som en verksamhet inom statens hägn. Jag hoppas att försvarsministern närmare vill ange vad han anser.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig vilka åtgärder som enligt min mening kan vidtas för att säkerställa att de anställda vid Liberkoncernens bokbinderi i Lund inte kastas ut i arbetslöshet. Statsföretags dotterföretag Liber-koncernen omfattar bl.a. divisionen LiberTryck. LiberTryck har, enligt vad jag erfarit, under år 1982 gått med förlust. Ledningen för Liber-koncernen har därför beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram inom LiberTryck, så att divisionen skall kunna visa ett positivt resultat. Bland åtgärderna finns, enligt vad jag inhämtat, en koncentration av Libers verksamhet i Lund-Malmöområdet till Malmö och en avveckling av bokbinderiet i Lund. Riksdagen har i mars i år fattat beslut om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen och därvid behandlat frågan om mål för gruppen. Riksdagen har ställt sig bakom skärpta krav på lönsamhet. Det är bl.a. mot denna bakgrund som man enligt min mening skall se de åtgärder som nu vidtas inom Liber-koncernen. Det ankommer på företagets ledning att besluta om åtgärder av detta slag. Varken jag eller regeringen kan ingripa i företagets skötsel. Enligt vad jag erfarit har Liber inlett förhandlingar med ett annat företag om bl.a. övertagande av maskinparken vid bokbinderiet i Lund. De anställda kommer, om uppgörelse träffas, att erbjudas anställning i detta företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det rör sig här om ett statligt företag som, i syfte att lösgöra finansiella tillgångar genom fastighetsförsäljning, avser att lägga ned en arbetsplats där verksamheten är lönsam. Om företaget fullföljer sina planer kommer de 30 anställda att kastas ut i arbetslöshet. Jag anser inte att ett företag, vare sig det är statligt eller privat, bör agera på det viset — speciellt inte i nuvarande svåra arbetsmarknadsläge. Nu säger Roine Carlsson att LiberTryck går med förlust. Det är möjligt att så är fallet, men det väsentliga i detta sammanhang är att enheten i Lund inte går med förlust. Sedan förmodar statsrådet Carlsson att orsaken till företagsledningens agerande kan tänkas vara riksdagens krav på ökad lönsamhet inom den statliga företagsgruppen. Man får sannerligen inte tolka riksdagens beslut att minska Statsföretagsgruppens förluster på ett sådant sätt att man börjar lägga ned icke förlustbringande enheter för att realisera finansiella tillgångar. Libers agerande i Lund har ingen som helst täckning i riksdagens beslut om de statliga företagen. Det primära kravet måste därför förbli att Libers företagsledning upphäver sitt uppsägningshot mot de anställda. Är nu inte detta möjligt — och i den grundläggande frågan har naturligtvis statsrådet Carlsson, som framgick av frågesvaret, begränsade möjligheter att agera — så vill jag ändå ta fasta på vad som sägs i svaret om möjligheten att rädda de anställdas sysselsättning genom försäljning av rörelsen till visst annat företag. Anständigheten kräver, mot bakgrund av fakta i målet, enligt min mening att denna affär förs i hamn av Libers företagsledning. Är statsrådet beredd att ge ett kraftigt stöd till en sådan uppgörelse och dessutom göra vad på honom ankommer för att underlätta en sådan uppgörelse?
Herr talman! Vad som gäller i detta företag är för det första att man har beslutat att avveckla verksamheten. Det är inte detsamma som att lägga ner verksamheten. För det andra har jag uppgifter om att bokbinderiet inte är lönsamt.
Herr talman! Jag tycker nog att statsrådet Carlsson i så fall bör granska de kalkyler som företagsledningen har gjort. De anställda har haft en löntagarkonsult inkopplad på detta och har konstaterat att företagsledningen inte har täckning för sina uppgifter om att verksamheten går med förlust. I de diskussioner som varit har företagsledningen icke tillbakavisat detta.
Staten har betydande intressen i plantskolor. Dessa drivs dels i domänverkets regi, dels av domänverkets dotterbolag. Plantskoleverksamheten är en ren affärsverksamhet. Reklam, såsom broschyrer och prislistor, distribueras till ett stort antal mottagare per post.
Men det väsentliga, herr talman, är i dag att sysselsättningen för dessa 30 anställda nu måste räddas. Om man vill lägga ned en anläggning som inte går med förlust, måste en företagsledning ta ett alldeles särskilt socialt ansvar, vare sig den är statlig eller privat.
Dessa försändelser skickas som tjänstepost. Härvid åtnjuter de av staten ägda företagen en betydande fördel i jämförelse med privata företag. Vill statsrådet medverka till att tjänstebrevsrätt inte i fortsättningen utnyttjas i kommersiellt sammanhang samt i övrigt till att såvitt möjligt neutral konkurrens upprätthålls mellan statliga och privata plantskolor?
Jag hoppas verkligen att statsrådet kommer att stödja en sådan linje i de fortsatta resonemangen, i den mån statsrådet nu kan påverka handläggningen. På vissa punkter kan han kanske göra det, och det vore utomordentligt tacksamt, om han skulle kunna stödja de anställdas strävanden.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag vill medverka till att tjänstebrevsrätt inte i fortsättningen utnyttjas i kommersiellt sammanhang samt i Övrigt till att såvitt möjligt neutral konkurrens upprätthålls mellan statliga och privata plantskolor. Domänverket har plantskolor dels inom verket, dels i dotterbolag som hör till verket. Dotterbolagens plantskolor använder inte tjänstebrevsrätt vid utskickning av försändelser. Plantskolor som ingår i domänverket skickar ut sina försändelser som tjänstepost. Tjänstebrevsrätten innebär ingen subventionering av taxesättningen utan är ett annat sätt att mäta och fastställa posttaxorna. Vid större utskickningar av bl.a. broschyrer fastställs posttaxan genom en separat avgiftssättning. Plantskolor inom domänverket eller i dotterbolag under domänverket har alltså inte någon förmånligare taxesättning på sina postförsändelser och därmed inte någon konkurrensfördel jämfört med privata plantskolor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Domänverket är ett stort företag som bedriver en vittomfattande verksamhet. Den verksamheten har som bekant varit föremål för diskussioner och diverse åtgärder under våren. Under senare år har domänverket också byggt ut en omfattande verksamhet meds.k. plantshoppar, som har ett mycket stort sortiment, långt större än vad som kan anses vara normalt med tanke på att verksamheten bedrivs i domänverkets regi. I erbjudanden till allmänheten sänder man ut mycket påkostade och färgglada broschyrer — jag har här ett antal sådana. Detta är i och för sig inte klandervärt på något sätt. Men när erbjudandena skickas ut som tjänstebrev i kuvert, märkta med domänverkets namn och därunder plantskolans namn, tycker jag att konkurrensen har snedvridits gentemot privata företag i samma bransch. Man kan också notera att de lokaler som domänverket byggt upp i samband med öppnandet av plantshoppar har byggts med pengar från AMS — det gäller växthus, administrationsbyggnader, kyllokaler o. d. Detta är en annan del av den snedvridna konkurrensen. Privata plantskolor som producerar och marknadsför svenskodlade växter har i dagens läge tillräckligt med besvärligheter, utan att behöva konkurrera med statliga företag som saluför importerade växter i byggnader uppförda i AMS regi och som — vilket är det intryck man lätt får — marknadsför produkterna genom utskickning i tjänstebrev. Beträffande det sistnämnda säger statsrådet att plantskolorna inte använder tjänstebrevsrätten och att det bara handlar om ett sätt att bokföra posttaxorna. Min fråga är då: Är det inte bättre att införa ett annat system, så att man inte ger ett intryck av att domänverket har orättmätiga fördelar gentemot privata plantskolor? Man får nämligen det intrycket när erbjudandena skickas ut i sådana här kuvert. Folk i allmänhet känner inte till hur den formella handläggningen går till när det gäller portona. Mot den bakgrunden vill jag fråga: Är statsrådet beredd att medverka till att man undviker att skapa det här intrycket, vilket inte kan vara till gagn för domänverket? Jag skulle också vilja fråga om statsrådet anser det vara förenligt med god affärssed att i reklamen tala om att det huvudsakligen är svenskodlade växter man saluför, när fyra av sex specialerbjudanden gäller importerade växter.

Herr talman! Jag skall svara på de av Wiggo Komstedts frågor som har anknytning till den fråga han har lämnat in till riksdagen för besvarande. För att inte något missförstånd skall kvarstå vill jag återigen slå fast att för affärsverk, däribland domänverket, gäller att dessa till statsverket skall inleverera ett belopp motsvarande den utnyttjade tjänstebrevsrätten. Någon subvention som snedvrider konkurrensen föreligger alltså inte. Det finns därför inte hos vare sig mig eller regeringen någon som helst tanke på att förändra situationen.

Herr talman! Domänverket, som ligger inom statsrådet Carlssons ansvarsområde, har som jag sade inledningsvis varit ute i ganska mycket blåsväder under våren. Jag tror inte att vare sig privata eller statliga företag gagnas av att framstå i ogynnsam dager hos allmänheten. Jag tycker det är ledsamt att statsrådet inte ens är beredd att se över det här och medverka till att domänverket i sin distribution av försändelser till hushållen inte använder kuvert med domänverkets namn och med tjänstebrevsstämpeln. Allmänheten får lätt ett ofördelaktigt intryck. Man tänker: På domänverket är man så ”klantig” att man inte kan klara sig trots alla dessa förmåner. Vi är ju nu överens om att domänverket faktiskt inte har den här förmånen. Är det då inte befogat att medverka till att domänverket och dess anställda inte får ta stryk i onödan? Jag tycker att de har fått tillräckligt. Det vore väl bra om det hos allmänheten skapades en bättre attityd gentemot domänverket. Att vi diskuterar frågan här i dag är inte tillräckligt för att allmänheten skall få klart för sig hur det förhåller sig. Missuppfattningarna kommer att kvarstå. Sedan är det reglerna för hur frågor skall formuleras — via diskussioner med kammarkansliet — som gör att den fråga jag ställde till statsrådet här under debattens gång inte fanns med i min skriftliga fråga. Jag får naturligtvis återkomma till den frågan, om statsrådet inte vill besvara den i dag. Jag tänker då på det som jag tog upp om affärsseden att annonsera ungefär så här: Vi är ett svenskt företag. Vi producerar växter som vi säljer. — Det är alltså till övervägande delen importerade växter, och det tycker jag inte heller är speciellt bra.

Herr talman! Björn Molin har frågat mig om jag vill medverka till att personal vid svenska utlandsmyndigheter inte deltar i politiska aktiviteter såsom demonstrationer i det land dit de är utsända. Wienkonventionerna om diplomatiska resp. konsulära förbindelser förpliktigar utsänd personal vid ambassader och konsulat att inte blanda sig i stationeringslandets inre angelägenheter. I de allmänna föreskrifterna för utrikesrepresentationen uppmanas personalen att sorgfälligt avhålla sig från inblandning i tjänstgöringslandets inre förhållanden. Även biståndskontoren utgör sektioner inom berörda beskickningar. Personalen ingår i beskickningspersonalen, varför ovannämnda föreskrifter även gäller för denna personalkategori. Deltagande i politiska aktiviteter i anställningslandet av utsänd personal vid utlandsmyndigheterna strider mot diplomatisk praxis och svenska föreskrifter. Jag är naturligtvis beredd att vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga för att förhindra en sådan aktivitet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på Björn Molins fråga. Björn Molin är dess värre förhindrad att närvara här i eftermiddag. Bakgrunden till Björn Molins fråga är tidningsuppgifter om att SIDA personal bedrivit politisk verksamhet i Maputo, Mogambique. Sålunda tycks en vpk-förening ha bildats vid ambassaden och SIDA-anställda ha deltagit i ett kommunistiskt demonstrationståg den 1 maj. Enligt dessa tidningsuppgifter är personalen där för att i bl.a. SIDA:s regi hjälpa till med att bygga upp ett skogsindustrikombinat. Uppenbarligen finns det en del problem och brister när det här projektet skall slutföras. Det är ingenting unikt i och för sig, men som exempel på den brist på kompetens som lär finnas återges att en tjänsteman som skulle upphandla en stenkross inte kände till att berget måste sprängas bort, innan man kan krossa det till sten och makadam. Bygget hade därför hakat upp sig. Det är naturligtvis för att råda bot på den typen av bristande kompetens som de utsända är där och inte för att hjälpa till med att ordna demonstrationståg eller bilda olika politiska föreningar. Den berörda personalen hade bort ha omdöme i den situation den befann sig i. När den nu inte hade det är det mycket tacknämligt att utrikesministern ger ett gott råd, och jag är fullt nöjd med det svar som utrikesministern gett på Björn Molins fråga. Det är klart och entydigt, och jag hoppas att den berörda personalen nås av svaret.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att den tidningsnotis som Ingemar Eliasson hänvisade till gäller ett inlägg i Tidningen Byggindustrin nr 16 i år — jag tror åtminstone att det är den notisen. Där behandlar man förhållanden som skulle ha förekommit i Maputo. När det blev bekant att biståndspersonal hade gått med i förstamajdemonstrationen 1980, när detta skedde, gav dåvarande statssekreteraren Blix en anvisning till SIDA att man skulle upplysa biståndspersonalen om att den lämpligen inte borde delta i sådana här manifestationer.
Herr talman! Jag kan bekräfta att det är de tidningsuppgifter som utrikesministern refererar till som ligger bakom frågan. Jag är naturligtvis tacksam för att de anvisningar som redan tidigare regeringar har utfärdat alltjämt äger giltighet och att man fortsätter att ge spridning åt dem, så att bilden av Sverige i utlandet inte urholkas eller försämras till följd av sådana här incidenter.

Herr talman! Kerstin Anér har ställt frågan vilka åtgärder jag ämnar vidta för att FN:s organ skall få mandat att skydda flyktingar i Libanon juridiskt och fysiskt. Låt mig först konstatera att situationen för flyktingarna i det krigshärjade Libanon förblir svår, och jag delar den oro som kan utläsas ur Kerstin Anérs fråga för dessa flyktingars belägenhet. En rad FN-organ, däribland FN:s hjälporgan för Palestinaflyktingar UNRWA, bedriver en omfattande och angelägen humanitär verksamhet i Libanon. Sverige är sedan länge en av de främsta bidragsgivarna till detta organ. Så sent som för ett par veckor sedan anslog regeringen ytterligare 5 milj.kr. till UNRWA. När det gäller andra flyktingar i Libanon, dels sådana som kommer från något av Libanons grannländer, dels libaneser som är flyktingar i sitt eget land, har Sverige också lämnat avsevärt humanitärt stöd — omkring 50 milj.kr. förra året — via olika FN-organ, Internationella Röda korset och andra internationella organ verksamma i landet. Läget i Libanon är f. n. svåröverskådligt. Det är oklart om det avtal om tillbakadragande av de israeliska trupperna från Libanon som nyligen undertecknades skall kunna genomföras. Enligt avtalet mellan Libanon och Israel kan Libanon av FN:s säkerhetsråd begära bistånd från FN:s interimstyrka i Libanon med att skydda flyktingar i Libanon att skydda flyktingar i Libanon övervakning av säkerheten i de palestinska flyktinglägren nära Tyr och Saida. Utanför ramen för avtalet kan Libanon också komma att be säkerhetsrådet om insatser av FN-trupp på andra håll i landet. Därvid kan hjälp med skyddet av flyktingläger åter tänkas bli aktuellt. Skyddet av flyktinglägren är enligt min uppfattning en viktig humanitär fråga, som måste få sin lösning i samband med ett tillbakadragande av de utländska trupperna i Libanon, när detta kan komma att ske. Jag vill här understryka ockupationsmakters folkrättsliga ansvar för civilbefolkningens säkerhet i ockuperade områden. I nuvarande ytterst oklara läge är det därför inte möjligt för mig att klart ange hur skyddet av flyktingarna i Libanon bäst kommer att kunna tillgodoses. Det är dock min förhoppning att Libanons suveränitet och territoriella integritet snart skall kunna återupprättas. Då kommer den libanesiska regeringen att också överta ansvaret för flyktingarnas säkerhet. Hur FN kan bistå den libanesiska regeringen i denna uppgift kommer säkerligen att ingående diskuteras mellan den libanesiska regeringen och FN. Jag anser det angeläget att man finner en lösning som tillfredsställer flyktingarnas självklara krav på skydd och säkerhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr utrikesministern för detta svar, som visar att han delar min oro. Var och en kan läsa i alla tidningar att i förhandlingarna om fred i Libanon, i vilka en rad smärre och större länder deltar, nämns aldrig Palestinaflyktingarna, eller över huvud taget flyktingarna i Libanon. Ingen säger något om vad som kommer att hända dem när de utländska styrkorna eventuellt har dragit sig tillbaka. Och varken UNRWA:s generalkommissarie eller FN:s flyktingkommissarie har som bekant något mandat att skydda dem. De faller mellan två bord. Jag skulle vilja fråga om den svenska regeringen kan tänkas göra två saker för dessa arma människor: dels ta upp frågan på så hög nivå som möjligt i FN, dels därvid understryka att den här situationen är outhärdlig och inte får fortsätta. Det var dock FN som åstadkom flyktingarnas situation, och det är FN:s, dvs. allas vår, skyldighet att ge dem elementära juridiska och fysiska rättigheter och skydd. Jag har själv fått en försäkran i ett brev från Olof Rydbeck att FN:s generalsekreterare är djupt upptagen av denna fråga, och jag är glad över att den svenske utrikesministern också är oroad och angelägen att lösa frågan. Jag hoppas också att han kommer att driva den här frågan, dvs. frågan om vilket FN-organ som skall ha det reella ansvaret för Palestinaflyktingarnas status och säkerhet — alltså inte bara deras mat och utbildning, dir UNRWA har gjort ett mycket bra arbete. Sedan vill jag lägga ett förslag, eller om man så vill ställa en fråga, för utrikesministern att ta ställning till. Efter första världskriget inrättade en internationell flyktingkommission i Nationernas förbunds regi det s.k. Nansen-passet. Det kallades så efter den förste flyktingkommissarien Fridthiof Nansen. De passen var undertecknade av flyktingkommissarien och accepterades av en rad länder anslutna till Nationernas förbund, bl.a. av Sverige 1925. fr.o.m. 1933 gällde Nansen-passen alla flyktingar. De var pass som inte gav innehavaren fler rättigheter än ett vanligt pass, men inte heller färre. Den som hade Nansen-pass måste fortfarande skaffa sig visering och uppehållstillstånd osv. som alla andra, men man hade dock den rörelsefrihet och möjlighet att resa som ett pass ger var och en av oss.

Jag vädjar starkt till utrikesministern att ta upp denna fråga; att försöka få till stånd ett nytt flyktingpass av liknande art som Nansen-passet och se till att flyktingarna i Libanon — och förhoppningsvis alla andra flyktingar också — kan få detta skydd och denna möjlighet. Säkerhet är viktigare än bröd, sade en flykting till mig i Saida. Det är vår plikt att försöka ge den åt människor som verkligen kan sägas tilhöra ett folk utan land.

Herr talman! Jag delar fru Anérs uppfattning att situationen för flyktingarna i Libanon är ett av de största problemen när den nuvarande ockupationsmakten, som vi hoppas, drar sig tillbaka. Jag har tagit upp den frågan med både Libanons ambassadör, i förra veckan, och med Israels chargé-d”affaires, denna vecka, när de har lämnat redogörelser för den överenskommelse som är träffad mellan de båda staterna. Jag har påpekat att det råder oklarhet på denna punkt och att det är angeläget att man får bättre upplysningar. Jag är också medveten om att den FN-styrka som finns inte är särskilt lämpad för den polisiära uppgift som det innebär att skydda en grupp civila mot andra civila gruppers anfall. Styrkan är inte utbildad för detta — det är dock ett problem som måste lösas. Vad gäller den andra frågan, om någon form av Nansen-pass, kan jag säga att FN:s generalförsamling i höstas antog en resolution, i vilken generalsekreteraren uppmanades att utfärda identitetskort till alla palestinska flyktingar och deras avkomlingar. Nu röstade Libanon emot detta förslag, och därmed kunde ingenting ske vid det tillfället. Sverige lade därför ned sin röst, men vi anser att frågan är värd att överväga på nytt.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det beskedet. Jag vill påpeka att frågan om identitetshandlingar för flyktingarna inte är riktigt så enkel som den kan verka. Olof Rydbeck säger att alla flyktingar skall få nya identitetshandlingar i stället för de gamla registreringskorten. att skydda flyktingar i Libanon att stödja kulturarbetare på Cuba Men UNRWA:s högste representant i Libanon har sagt till mig i vittnens närvaro att flyktingarna inte alls kommer att få det, om de inte redan har några andra identitetshandlingar än UNRWA:s registreringskort. Jag föreslår att utrikesministern noga överväger också detta vid nästa samtali dessa frågor, så att det inte bara blir en skenmanöver att flyktingarna i Libanon skall få någon sorts nya registreringskort eller identitetshandlingar av UNRWA.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att vid samtal med Castro under dennes aviserade besök i Sverige stödja de kubanska kulturarbetarna i deras kamp för yttrandefriheten i sitt land. Yttrandefriheten utgör en av de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna. Ett fritt informationsoch idéflöde är en av förutsättningarna för ett i alla hänseenden demokratiskt samhälle, oavsett ekonomisk utvecklingsgrad eller politiskt system. Den svenska regeringen ser därför allvarligt på alla inskränkningar i yttrandefriheten varhelst de förekommer. Vi har också i olika sammanhang framfört vår inställning till Cubas regering. Ett antal författare och andra kulturarbetare har tagit avstånd från begränsningarna i yttrandefriheten på Cuba. I detta fall, liksom i andra där liknande frågor aktualiseras, gör regeringen en bedömning av i vilka former och genom vilka kanaler de svenska synpunkterna bör framföras för att bäst främja respekten för de mänskliga frioch rättigheterna i det konkreta fallet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på Karin Ahrlands fråga; Karin Ahrland är dess värre förhindrad att närvara här i dag. Bakgrunden till frågan är att ett stort antal författare och kulturarbetare i ett upprop har tagit avstånd från förtrycket på Cuba. Tidpunkten för uppropet ges naturligtvis av det aviserade besöket i Sverige av Fidel Castro. Avsikten med frågan och med inlägget nu är alltså inte att diskutera Cubas politiska system, inte heller att diskutera Cubas utrikespolitik eller engagemang i Afrika, inte heller att ta upp frågan om huruvida biståndet till Cuba bör återupptas och inte ens att diskutera varför den svenska regeringen bjuder hit Fidel Castro — allt detta vore i och för sig värt diskussioner. Frågan är endast denna: Om Fidel Castro ändå kommer hit och den svenska regeringen skall ha överläggningar med honom, kommer då regeringen att utnyttja tillfället till att påtala de rapporterade övertrampen när det gäller de mänskliga frioch rättigheterna? Den frågan kan besvaras med ja eller nej. Jag går självfallet inte i god för alla de exempel på övergrepp och terror som de landsflyktiga kulturarbetarna har tagit upp. Men de ber i sitt upprop den som tvivlar på deras uppgifter att försöka beslå dem med lögn. Indikationerna är tillräckligt grava för att det skall vara en självklarhet att på dagordningen vid överläggningarna med Fidel Castro ta upp dessa frågor. Indikationerna är mycket tydliga, också de som kan avläsas från annan horisont. Ungefär 15 96 av den kubanska befolkningen befinner sig i landsflykt. En stor del av de intellektuella har flytt. När den kubanska hamnen Mariel öppnades under fem månader 1980 lämnade, enligt vad man räknar med, 120 000 människor Cuba. Allt detta är i sig tillräckliga indikationer på att förtryck förekommer. Om anklagelserna är riktiga eller ej går jag inte i god för. Men de är inga bagateller. Det handlar om avrättningar av oliktänkande, om koncentrationsläger för homosexuella och för människor med annorlunda religiös övertygelse, om inspärrning på mentalsjukhus av intellektuella kritiker osv. Nog finns det skäl att uppmärksamma underbyggda vittnesbörd om sådana övergrepp. Jag ber därför att utrikesministern kompletterar sitt svar på frågan och t.ex. nu i denna stund bestämmer sig för att det är lämpligt att ta upp dessa övertramp i överläggningarna med Fidel Castro.
Herr talman! Fidel Castro inbjöds 1975 av statsminister Olof Palme att besöka Sverige. Den inbjudan accepterades av Castro och är fortfarande aktuell. Men någon tidpunkt för besöket har inte fastställts. Om och när Castro kommer till Sverige kommer helt naturligt Cubas internationella läge, dess utrikespolitik och dess inrikespolitik att diskuteras. Men det är också naturligt att ta upp olika interna förhållanden under överläggningarna och göra dem till föremål för utbyte av synpunkter. Självfallet kan man då också diskutera kulturarbetarnas situation.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den kompletteringen. Jag menar att det är ett besked till landsflyktiga kulturarbetare från Cuba och alla andra intresserade att den svenska regeringen inte kommer att försitta tillfället att med eftertryck och patos påtala de övertramp när det gäller de mänskliga frioch rättigheterna som sker på Cuba — när än Fidel Castro kommer hit. att stödja kulturar

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de visumbestämmelser vid inresa till USA som utfärdats av amerikanska myndigheter. Jag vill framhålla att varje stat själv bestämmer vilka regler som skall gälla för inresa på dess territorium. Det finns således inte någon generell rätt för utlänningar att besöka en annan stat. De viseringsregler som tillämpas i olika länder är mycket varierande. De kan ibland innefatta urvalskriterier som vi inte skulle tillämpa. Eftersom varje stat själv reglerar tillträdet till sitt territorium, finns det dock inte någon grund som ger oss rätt att kräva att sådana regler ändras.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till min fråga är USA:s förbud mot visum till personer som tillhör visst politiskt parti. Förbudet är mycket långtgående och till hinder för allsidiga internationella kontakter. Jag skall citera ur det amerikanska visumformuläret.

Oavsett vilket land i världen som förbjuder besök av människor med viss partitillhörighet, och oavsett vilket politiskt parti som drabbas av sådant förbud är förbud av det här slaget helt oacceptabelt. Är utrikesministern överens med mig om det också? Jag skall inte gå in på de komplikationer och tvetydigheter som råder beträffande övriga amerikanska visumhinder som jag har nämnt. Det räcker med det orimliga i att ett land på det här sättet diskriminerar företrädare för opinioner och politiska partier som är helt legala i ett annat land. Observera att jag inte har ställt frågan för att vissa av ledamöterna i det här parlamentet har drabbats av dessa visumbestämmelser och skall besvara en så oförskämd fråga som den som finns i visumformuläret. Det handlar inte om riksdagsledamöterna utan om en mycket stor grupp svenska medborgare som diskrimineras av USA på detta sätt. Vi kan inte ändra det, men vi kan ändå ha vissa önskemål och synpunkter, som vi kan föra fram till den amerikanska regeringen. Frågan är om utrikesministern tänker ta något sådant initiativ.

Herr talman! Ibland är frågan om visering reglerad i avtal mellan Sverige och ett annat land. När det gäller Sverige och USA har vi emellertid inget avtal. Vi tillämpar ensidigt viseringsfrihet för amerikanska medborgare, som är i Sverige på besök på högst tre månader. Det förefaller nu som om den amerikanska kongressen kommer att ändra USA:s viseringsbestämmelser också. Dessa ändringar innebär bl.a. att kravet på visering undanröjs för medborgare i vissa länder, däribland Sverige. De ändringsförslagen har redan godkänts av senaten och ligger nu i representanthuset. Därutöver har jag hört påstås att det har förekommit att den som har ansökt om visum och funnit en fråga kränkande kan ha låtit bli att besvara den frågan. Sedan får man se hur vederbörande myndighet i det land dit man vill resa handlar på grundval av det uteblivna svaret. Därefter blir det dags för den enskilde medborgaren att bestämma hur han eller hon skall göra.
Herr talman! Jag vet inte vad som blir resultatet, om USA slopar visumbestämmelserna. Det är ju ännu inte klart. Men ett faktum är att sedan Ronald Reagan blev president har viseringsbestämmelserna skärpts ytterligare. Det är helt klart. Det skulle naturligtvis vara bra om man slopade viseringen mellan Sverige och USA — och vice versa. Jag är helt överens med utrikesministern om det. Men vi vet ännu inte säkert hur det kommer att gå. Sedan till detta som utrikesministern säger om att man kan låta bli att besvara fråga 35 i visumformuläret. Det kan man göra, men då bryter man mot bestämmelserna. Då finns ju risken att man sedan aldrig får något visum. Det står nämligen också att detta kan bli fallet, om man lämnar oriktiga uppgifter. Det gör man på sätt och vis om man inte besvarar frågan. Vad gör man då om de kräver att man skall besvara frågan? Såvitt jag förstår kommer naturligtvis de amerikanska visummyndigheterna att kräva svar också på denna fråga. Och i och med att denna fråga finns, kvarstår den oerhörda diskriminering som detta visumformulär innebär. Jag tycker fortfarande att utrikesministern inte uttrycker sig riktigt klart. Vadanser utrikesministern om en sådan här frågeställning? Det är en mycket stor grupp svenska medborgare som på det här sättet diskrimineras av ett annat land. Sverige har i andra sammanhang agerat och uttalat sitt fördömande av när vissa länder bryter mot bestämmelser, diskriminerar medborgare på olika sätt genom att förvägra visum eller vidta andra åtgärder.

Herr talman! Sture Korpås har frågat mig om jag är beredd att vid förhandlingar om fortsatt stöd till Etiopien göra klart att den alltjämt pågående förföljelsen av kristna i landet inte är förenlig med förutsättningarna för svenskt utvecklingsbistånd. Som framgår av mitt svar den 12 april på frågor om förhållandena i Etiopien, ställda av Oswald Söderqvist och Tore Nilsson, har Sverige vid flera tillfällen uttryckt sin oro över olika ingrepp som skett avseende kyrkornas verksamhet i Etiopien. Ingrepp på lokal nivå behöver inte nödvändigtvis ses som riktade mot vissa kyrkors verksamhet som sådan. Regeringen har även klargjort — bl.a. i anslutning till de senaste biståndsförhandlingarna i december förra året — att brist på respekt för såväl de mänskliga rättigheterna som kyrkornas verksamhet kan påverka den svenska biståndsopinionen i negativ riktning. Detta är alltjämt den svenska regeringens uppfattning. Regeringen avser dock att även fortsättningsvis noga och uppmärksamt följa utvecklingen av kyrkornas situation i Etiopien.

Herr talman! Det är uppenbart att de kristna kyrkorna bedriver sin «verksamhet under olika förhållanden i olika delar av landet. Den ortodoxa kyrkan, muslimerna och katolikerna bedriver sin verksamhet fritt i landet. Däremot är det uppenbart att minoritetskyrkor som Mekane Yesus-kyrkan, som Sture Korpås nämnde, har utsatts för trakasserier i vissa provinser. Ett faktum är att regeringens talesman har markerat sin vilja att försöka undvika fortsatta oroligheter av detta slag. Vår bedömning är att vi på diplomatisk väg har kunnat finna en framkomlig väg för att bidra till lösning av dessa svårigheter. Det bör också påpekas att Mekane Yesus-kyrkan i en annan del av landet, i Wollo-provinsen, nyligen kunnat sluta ett avtal med det statliga katastrofhjälporganet. Inom delar av den provinsen, som drabbats särskilt hårt av hungerkatastrofen i landet, är det just Mekane Yesus-kyrkan som är ansvarig för både distribution och fördelning av hjälpleveranser. Lutherhjälpen stöder f. n. Mekane Yesus-kyrkan i denna verksamhet. Vi håller nära kontakt med de berörda kyrkliga organisationer som bedriver verksamhet i Etiopien. Vi kan inte förneka att förföljelse förekommer lokalt, men det är svårt att säga att det skulle vara en från den etiopiska regeringen utgående önskan.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

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder — nationellt och internationellt — för att på kort och lång sikt lindra hungerkriser som hotar liv och utveckling för miljontals barn och ungdomar i vår värld. Rapporter om hungerkatastrofer, som särskilt hårt drabbar barnen, når oss nästan dagligen. Särskilt allvarlig är situationen i olika delar av Afrika. Flera internationella program arbetar direkt och indirekt med katastrofbistånd och livsmedelshjälp. De svenska bidragen till dessa ändamål är betydande. Som exempel kan nämnas att riksdagen nyligen anslagit som bidrag till UNICEF 140 milj.kr. och till internationellt livsmedelsbistånd 232 milj.kr. Vidare att medel som anslagits till katastrofer också utnyttjas för sådana ändamål. Sverige skall också i fortsättningen arbeta för att förstärka och effektivisera såväl mellanstatliga som enskilda organisationers verksamhet för att lindra hungerkatastrofer. Härtill krävs också en breddning av ansvaret för att finansiera dessa program. På lång sikt måste emellertid den enda riktiga lösningen vara att u-ländernas livsmedelsproduktion ökas och stabiliseras. Landsbygdsutveckling är ett prioriterat område i det svenska bilaterala biståndet, och dessa satsningar kommer att fortsätta. På det multilaterala området har flertalet organisationer — med svenskt stöd — ökat inriktningen på jordbruksområdet. Totalt sett har därmed realvärdet av i-ländernas bistånd till jordbrukssektorn fördubblats mellan 1973 och 1980, då det uppgick till ca 10 miljarder dollar . Situationen är emellertid, som jag framhöll inledningsvis, ytterligt allvarlig, och det fordras många års tålmodigt arbete, från såväl u-länder som i-länder, innan vi kan hoppas avläsa resultaten. Sverige avser att i framtiden tillsammans med sina biståndspartner — bilaterala och multilaterala — söka bidra till att minska riskerna för och konsekvenserna av hungerkriser.

Herr talman! Varje sekund, varje dag och varje månad under detta år dör ett barn på vår jord på grund av undernäring och av infektionssjukdomar, om vi inte gör något radikalt åt det. Det är svårt att fatta omfånget av de hungerkriser som drabbar det uppväxande släktet i många u-länder, när man som vi i Sverige dagligen ser väldukade bord och överfyllda livsmedelsaffärer. Jag tackar utrikesministern för svaret. Det visar en positiv vilja och andas förståelse för lägets allvar. Sverige har varit och, hoppas jag, kommer att vara en klippa i det internationella biståndet. Men ändå. UNICEF, vars styrelse sammanträdde härom dagen, konsta terade att för 1 kr. per år och person i i-länderna skulle de flesta barn kunna räddas till livet och få en möjlighet till utveckling. Nu strömmar landsbygdens befolkning från torkan och svälten på många ställen i Afrika till hjälpcentra i städerna. Men snart finns där ingen hjälp att få, eftersom pengarna tryter. Vi har emellertid i veckan hört hur Danmarks utrikesminister utlovat extrahjälp till de av hungerkrisen i Afrika drabbade. Vi vet att Italien radikalt har ökat sitt stöd till UNICEF just för att hjälpa barnen. Vi vet samtidigt att Sveriges hjälp till multilaterala organ har minskat på grund av devalveringen, omdisponeringar och andra saker så att den utgör en relativt sett mindre del än tidigare. Jag har i min fråga tagit upp tanken på en Marshallplan för Afrika, en fråga som jag vet diskuterades under 1982 års session i FN. Många försök gjordes att få en samlad lösning. I olika sammanhang har såväl den svenske statsministern som den svenske utrikeshandelsministern i positiva ordalag tagit upp önskemål om en Marshallplan för Afrika.

Herr talman! Jag vill endast bekräfta vad fru Lundblad här har sagt om livsmedelsbristen i många u-länder samt den svält och det lidande som följer därav. Jag kan också när det gäller situationen i södra Afrika hänvisa till en större artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter, som skildrar torkans katastrofer. Under 1983 har lämnats bidrag till elva insatser på sammanlagt 50 milj.kr. med anledning av torkkatastroferna i Afrika. Det är naturligtvis inte tillräckligt, utan även andra mera långtgående åtgärder fordras. När det gäller frågan om en Marshallplan för Afrika vill jag säga att detta uttryck har myntats av flera personer, bl.a. förre österrikiske kanslern Kreisky och nuvarande franske utrikesministern Cheysson. Det förekommer också i Brandtkommissionen. Avsikten är att genom stora resursöverföringar bidra till en förbättring av konjunkturläget också i i-länderna. Sverige har stött dessa ansträngningar, men jag kan inte gå närmare in på detta här. Jag vill dock säga att vi kommer att försöka leva upp till det anseende som jag hoppas att vi har förvärvat oss i fråga om också multilateralt bistånd.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för hans senaste inlägg. Jag tycker fortfarande att det han säger andas en positiv inställning till de problem som jag har nämnt i min fråga. Jag hoppas verkligen att man vid att lindra hunger höstens FN-session skall kunna komma fram till en lösning på dessa problem som också på lång sikt öppnar nya marknader för i-länderna. Jag hoppas alltså och tror att utrikesministern skall kunna finna en möjlighet att ta ett initiativ till att vi får en konstruktiv lösning som på sikt kan leda till att inga barn skall svälta på vår jord.

Herr talman! Carl-Johan Ihrfors har frågat mig om jag är beredd att, innan projekteringsmedgivande ges, låta placeringen av Wasa prövas genom förslag till stadsplan eller motsvarande förfarande. Som bakgrund till detta hänvisar Ihrfors bl.a. till yttrandet om de bearbetade tävlingsförslagen från byggnadsnämnden i Stockholms kommun, där det sägs att byggandet av ett nytt Wasamuseum får så långtgående konsekvenser för kommunen och dess invånare att frågan bör prövas genom förslag till stadsplan eller på sätt som motsvarar en sådan prövning. Ett av motiven för anordnande av en arkitekttävling om det nya Wasamuseet var att utröna på vilken plats inom Galärvarvsparken som museet borde placeras och vilka konsekvenser detta skulle få för stadsbilden, parken m.m. Byddnadsstyrelsen har nyligen i skrivelse till regeringen redovisat resultatet från arkitekttävlingen och föreslagit att det svenska tävlingsförslaget ”Ask” med placering i Galärvarvsdockan skall ligga till grund för det nya Wasamuseet. I skrivelsen avvisar byggnadsstyrelsen tanken på att söka anpassa det vinnande förslaget till placering i Alkärret. Av Stockholms kommuns remissyttrande över de två bearbetade tävlingsförslagen framgår att kommunen förordar det svenska förslaget ”Ask” med placering i Galärvarvsdockan. Kommunen har i det sammanhanget inte framfört några krav på att stadsplan skall upprättas, men däremot förutsatt att företrädare för kommunen får delta i det fortsatta planeringsarbetet. Beredningen av frågan inom utbildningsdepartementet har just påbörjats. Om denna kommer att resultera i att byggnadsstyrelsens förslag genomförs, anser jag det mot bakgrund av frågans hittillsvarande behandling inte motiverat att på nytt pröva frågan om placeringen av Wasa.

Herr talman! Herr statsråd, jag ber att få tacka för det utförliga svaret. Det är väl ändå så att det råder delade meningar om hur man skall placera Wasa på Galärvarvsområdet. Det framgår av alla de remissyttranden som har kommit in sedan de två tävlingsförslagen skickats ut på remiss. Det råder alltså inte någon fullständig enighet. Att jag ställde min fråga beror på att byggnadsstyrelsen i missivskrivelsen Nr 157 till statsrådet aktualiserade frågan om att eventuellt göra en stadsplan. Fredagen den Kommunen kan inte kräva att det görs en stadsplan, eftersom Galärvarvet är 27 maj 1983 statlig mark. Byggnadsnämnden har därför skrivit, och det står också i kommunens allmänna uttalande, att det bör göras en stadsplan. Det finns ändå en del oklara frågor kring det här. Även om man enligt tävlingsjuryn och enligt byggnadsstyrelsen har klarat av stadsbildsfrågorna, återstår ändå en hel del när det gäller trafikföring m.m. i området. Därutöver har, sedan placeringen blivit mera definitiv i dockan, flera myndigheter framfört önskemål om att få bebygga andra delar av Galärvarvet. Enda möjligheten att få ordning på områdets utnyttjande är ju att göra en stadsplan på det. Därför vädjar jag till statsrådet att fundera vidare på om det ändå inte vore ganska lyckligt att göra en stadsplan, så att man kunde få klart för sig vad man egentligen skall ha på platsen utöver Wasa, om Wasa nu skall ligga i dockan.
Herr talman! Jag påminner om vad jag sade i mitt svar, att Stockholms kommun i sina remissyttranden över de bearbetade tävlingsförslagen inte framfört krav på stadsplan, men förutsatt att kommunens företrädare får delta i det fortsatta planeringsarbetet. Vi har nu kommit in i ett sådant planeringsarbete, och jag ser därför inte tillsättandet av en stadsplaneberedning som en meningsfull åtgärd.
Herr talman! Det kanske skulle behöva tilläggas att när det senast gjordes en stor kulturhistorisk insats, för Berwaldhallen, hade man också hunnit ganska långt i fråga om projektering och planering, men man begärde från statens sida att en stadsplan skulle upprättas. Jag tycker att handläggningen i frågan om Berwaldhallen var föredömlig och att man skulle kunna agera på samma vis nu när det gäller Galärvarvet.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag ämnar föreslå regeringen skyndsamma besparingsåtgärder i vad avser de kostnader som är förknippade med den arkeologiska utgrävningsverksamheten. Sten Svens 121 son hänvisar till en av riksrevisionsverket utförd förvaltningsrevision av den statliga kulturminnesvården, vilken enligt Sten Svensson ifrågasätter värdet av hittillsvarande utgrävningar och hävdar att det är möjligt att göra samhällsekonomiska besparingar genom att ändra principerna för de arkeologiska utgrävningar som föranleds av markexploatering. Riksrevisionsverkets granskningsrapport är riktad direkt till myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museum. Rapporten har ännu inte redovisats för regeringen. Jag kan följaktligen inte nu uttala mig i sakfrågorna. Jag har emellertid under hand inhämtat att riksrevisionsverket avser att inom kort redovisa rapporten och lämna förslag till åtgärder. När rapporten har överlämnats till regeringen kommer jag, efter att först ha inhämtat synpunkter från myndigheten, att överväga behovet av sådana åtgärder som kräver regeringens ställningstagande. Jag vill i sammanhanget också erinra om att formerna för statens stöd till arkeologiska undersökningar m.m. redan nu är under utredning genom en av regeringen tillkallad särskild utredningsman.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Riksrevisionsverket är regeringens organ för granskning och revision av statsförvaltningen. Det är angeläget att de revisionsrapporter som fortlöpande produceras leder till ökad effektivitet och bättre resursutnyttjande, vilket inte minst är av utomordentligt stor vikt i rådande statsfinansiella läge. Ett exempel på en sådan rapport är den som frågeställningen nu gäller och som fått rubriken Resultat och resurser i kulturminnesvården. Rapporten väckte stort uppseende när den presenterades. En av dagstidningarna i Stockholm skrev den 14 maj: Riksantikvarieämbetet får svidande kritik. Ämbetet uppfyller inte de kulturpolitiska målen att göra kulturarbetet levande. Kortfattat är budskapet i rapporten från riksrevisionsverket att man bör gräva mindre och visa upp resultaten i stället. Man menar i rapporten att verksamheten i många fall är en misshushållning med skattemedel. Därmed har riksrevisionsverket i rapporten inte sagt att arkeologerna skall sluta att gräva, men de skall skaffa sig ett underlag så att de kan gräva mindre. Sedan skall de höja kvaliteten på utgrävningarna, så att varje arbete slutar med ett dokumenterat resultat. I rapporten förordas därför åtgärder som innebär att ambitionsnivån sänks när det gäller den fortsatta inventeringen, så att resurser kan frigöras för andra ändamål. Herr talman! För egen del har jag funnit att denna rapport bör initiera viktiga besparingsåtgärder, samtidigt som verksamheten skall styras mot högre kvalitet och mindre kvantitativ omfattning. Vi vet att verksamheten — det har vi debatterat förut här i kammaren — leder till produktionskostnadsökningar för byggprojekt, så att boendekostnaderna påverkas negativt. Även av detta skäl bör alla ansträngningar sättas in för att minska de totala kostnaderna för stat och kommun, näringslivet och bostadskonsumenterna. Nr 157 Den pågående översynen av kostnadsansvarsfördelningen, som statsrådet Fredagen den hänvisar till i sitt svar, måste påskyndas och riksrevisionsverkets besparings = 27 maj 1983 förslag omsättas i praktisk handling så snart som möjligt. Jag konstaterar att fornminneslagen ger stor tyngd åt skydd och bevarande, medan åtgärder med syfte att levandegöra inte alls föreskrivs. Vi måste således undanröja den låsning som fornminneslagen f. n. innebär. Riksrevisionsverket har föreslagit att regeringen bör initiera frågan om ett bättre och mera tidsenligt utformat skydd i stället för den nu gällande fornminneslagen. Jag instämmer för min del i denna bedömning. Nu säger statsrådet att han vill vänta med att ta ställning i sakfrågan. Men delar inte statsrådet min uppfattning att det statsfinansiella läget är sådant att man måste tillmäta tidsfaktorn en mycket stor betydelse? Vad kommer statsrådet att göra om det uppstår oenighet i bedömningen mellan riksrevisionsverket och riksantikvarieämbetet?

Herr talman! Låt mig påminna om att vi under de senaste tio-femton åren inom kulturminnesvården har haft en serie ganska genomgripande reformer, omorganisationer och decentraliseringsinsatser. Kulturminnesvården har fått en fast ställning i samhällsplaneringen, och arbetet har koncentrerats på att föra ut och befästa de kulturpolitiska målen att bevara och levandegöra. Det är angeläget för mig att understryka att de kulturminnesvårdande myndigheterna här har gjort ett gott arbete. Att det emellertid finns problem är uppenbart. Den rapport som kommer kan naturligtvis leda till tilläggsdirektiv till den utredning som finns. Den kan också leda till förslag om andra åtgärder — jag hänvisade till det i mitt svar. I tidningarna har man presenterat rapporten som uteslutande en svidande kritik och sammanfattat innehållet i orden: Gräv mindre — visa mer! Jag kan då påminna om att utredningen primärt inte har sett det som en uppgift att förbilliga byggandet genom att generellt underlåta att gräva för att man skall kunna bygga hus ovanpå det icke utgrävda. Jag är alltså inte övertygad om att ett uppfyllande av den önskan som framfördes i Sten Svenssons fråga skulle resultera i det som han åsyftar, nämligen att man skall kunna bygga så mycket billigare. Det skulle i stället sannolikt leda till att det blev stopp för ett antal projekt där man i dag faktiskt kan bygga sedan man har tittat efter vad som fanns i marken.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för det kompletterande svaret. Jag tror att vi skall skilja på två saker. Det ena är utredningen, som skall klara ut kostnadsansvaret. Ju snabbare det kommer besked i de frågorna, desto lättare blir det att bygga. Det andra är vad man kan göra för att åstadkomma högre kvalitet och mindre kvantitativ omfattning. Det är det som jag tycker är det centrala i sammanhanget. Jag har refererat vad 123 tidningarna har skrivit, men också deklarerat mina egna reflexioner. Utan tvivel måste man satsa mer på objekt av klart riksintresse. Vi bör dock precisera detta riksintresse bättre och åstadkomma en mer rimlig och rättvis kostnadsfördelning. Det behöver inte nödvändigtvis vara så, att man till varje pris skall gräva i varje kvarter i en intressant stadskärna. Man borde satsa mer på objekt som ger möjlighet till koppling till kommunernas kulturoch fritidsverksamhet och till åtgärder för att främja turismen i övrigt. Ett bra exempel på ett initiativ som har stimulerat intresset för och debatten om vården av vårt kulturarv och intresset för fornnordisk historia är TV-serien om Sveriges vagga. Jag skall inte här, herr talman, uttrycka några värderingar om de teorier som har förts fram i denna programserie. Den debatten kan föras i annat sammanhang. Däremot anser jag att initiativet som sådant är ett utmärkt exempel på en verksamhet för uppföljning av forskningsinsatser av skilda slag och för att levandegöra äldre tiders kultur. Jag menar att dessa åtgärder sammantaget skulle kunna leda till att den arkeologiska verksamheten bedrivs rationellare och därmed billigare. Även om det finns vissa möjligheter att effektivisera fältarbetet, tror jag att de största vinsterna finns att göra hos institutionerna och deras administration. Jag hoppas att statsrådet Göransson — jag tolkar faktiskt hans svar positivt — är beredd att så småningom vidta åtgärder av den innebörden.
Herr talman! Mycket kort: Rapporten kom helt nyligen, och den har refererats i tidningarna i slagordsmässiga former. Jag tackar för att Sten Svensson nu bekräftar att han inte menar att vi skall låta detta tidningsreferat —-även om det var den mycket förtjänstfulla Stockholms-Tidningen som hade artikeln — ligga till grund för regeringens bedömningar. Vi väntar i varje fall så länge att vi får se rapporten och de kommentarer som ämbetet har.
Herr talman! Ja, det var mycket riktigt Stockholms-Tidningen — regeringens eget organ — som refererade detta. Jag tyckte att det var intressant att läsa vad som stod där, men jag har bildat mig en egen uppfattning om rapporten. Jag tror att det finns väldigt mycket i rapporten som är värdefullt att ta fasta på. Vi måste, med hänsyn till det statsfinansiella läget, ta vara på varje möjlighet som kan yppa sig att begränsa de totala samhällsekonomiska kostnaderna.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag till åtgärder som med hjälp av den nya tekniken kan öka friheten i etern. Den nya tekniken kan, om den används rätt, ge flera människor tillfälle att ta till orda i massmedierna. Därmed förbättras möjligheten att utnyttja yttrandefriheten. Massmediekommittén har i uppgift att lägga fram förslag till beslut om principer för utbyggnad och utnyttjande av ny teknik för massmedieändamål. Enligt direktiven bör kommittén bl.a. särskilt uppmärksamma möjligheterna för lokala intressen, t.ex. föreningar, att utnyttja kabelsändningar. Arbetet skall vara slutfört i sådan tid att en eventuell proposition på grundval av kommitténs förslag kan föreläggas riksdagen senast våren 1985.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Inget vore väl naturligare än att anse — och arbeta för — att vi skall ta vara på de nya möjligheter till information och kunskapsförmedling som erbjuds oss genom närradio, närtelevision, kabel-TV och utnyttjande av satelliter. Tyvärr tycks inte detta vara någon av de mera angelägna uppgifterna för landets socialdemokrater eller för den socialdemokratiske kulturministern att driva. Visserligen säger statsrådet nu i svaret att den nya tekniken kan ge fler människor tillfälle att ta till orda i massmedia. Men i övrigt hänvisas till massmediekommittén. Det är ytterst tveksamt om detta kan anses vara ett tillfredsställande svar på frågan hur statsrådet avser att medverka till större frihet i etern. På massmedieområdet existerar sedan länge två väsensskilda system sida vid sida. För det tryckta ordet gäller yttrandeoch etableringsfrihet och rätt till reklam, kort sagt informationsfrihet. För det eterburna ordet, för radio och TV gäller etableringskontroll, monopol och reklamförbud. Visst fanns det skäl, rationella skäl, att en gång i tiden behandla de två medierna olika. I dag finns inte samma skäl. Antalet tryckpressar och stencilapparater har i modern tid alltid varit obegränsat. Vi satsar varje år inemot en halv miljard i presstöd för att förhindra ett informationsmonopol på tidningsområdet. Från att vi en tid hade det trångt i etern och i praktiken ett tekniskt monopol har vi genom teknikens framsteg nu getts möjlighet till mångfald och valfrihet för radio och TV. Det monopol som en gång var rimligt att lägga i händerna på samhället har överlevt sig självt. Det är naturligtvis bra att vi säkerställer möjligheterna för det tryckta ordet att spridas, men det förefaller märkvärdigt att man samtidigt i lag förbjuder nyetablering och mångfald för det som är så mycket billigare, nämligen för radion. Vi har från folkpartiet på allt sätt sökt stödja utvecklingen av närradion. Har man upplevt den stimulans och den aktivitet föreningarna kan få genom att aktivt engagera sig i närradiosändningar är detta naturligt. Samma inställning måste man ha till när-TV och möjligheter till att utnyttja dess möjligheter. Vi måste också tillåta att program från utländska satelliter får tas emot och spridas till Sverige. Vi måste ha generösa regler för kabeldistribution. Vi kan då öppna för kabelsändningar av radiooch TV-program, både för vidare distribution av program utifrån och för sändningar av program för nyetablerade svenska radiooch TV-företag. Det är samtidigt nödvändigt att nya radiooch TV-företag får tillgång till reklammarknaden. Man kan också här dra en parallell till dagspressen. För många av dagstidningarna är annonserna en större inkomstkälla än prenumerationer och lösnummerförsäljning. Skulle vi rikta ett annonsförbud mot dagstidningarna, vore det ett dråpslag mot informationsfriheten och det tryckta ordet. Fortsätter vi att ha reklamförbud för radio och TV hindrar vi effektivt en utveckling som den nya tekniken möjliggör. Det är angeläget att jag får ett mer utförligt svar av statsrådet på frågan om hur man i det här avseendet avser att öka friheten.

Herr talman! Inom etermedierna används huvuddelen av tillgängligt frekvensutrymme för att låta ett mindre antal programföretag sända radiooch TV-program i allmänhetens tjänst. Återstående sändningsutrymme används för försöksverksamhet med närradio, det medium som står till förfogande för folkrörelser och organisationer, vilkas verksamhet nu bedrivs på grundval av en proposition som har lagts fram av den socialdemokratiska regeringen. Ny teknik i form av satellitkommunikationer och kabeldistribution kan ge ökade möjligheter att förmedla information. Men de möjligheterna kommer inte att bli oändliga, och det är inte gratis att utnyttja dem. Därför måste man se till att den nya tekniken inte ger upphov till faktiska monopol inom massmedieområdet, där makten över yttrandemöjligheterna och informationsförmedlingen koncentreras hos dem som har de bästa resurserna. I massmediekommitténs uppdrag ligger att lägga fram sådana förslag om den nya teknikens utnyttjande för massmedieändamål, att variation och mångfald kan upprätthållas inom massmedieområdet. Det är litet överraskande att höra Kerstin Ekman referera till reklamen. Förbudet mot reklam i radio och TV ses uppenbarligen som det avgörande ingreppet i yttrandefriheten. Låt mig då påminna om att motivet till att vi har det omfattande presstödet här i landet inte bara är att annonserna skulle möjliggöra för tidningarna att komma ut. Det gjorde de nämligen inte. Annonserna har möjliggjort för vissa tidningar att komma ut, men avsevärt försvårat för andra att göra det. I det läget har vi fått gå in med ett utbyggt, mycket varierat presstöd för att säkerställa yttrandefriheten. Det finns ingen anledning att medverka till en sådan snedvridning också på radiooch TV-området.
Herr talman! Meningen är inte att det skall bli någon snedvridning på radiooch TV-området, utan att man skall kunna utnyttja möjligheterna med den nya tekniken. När det gäller exempelvis kabel-TV kunde man genom att tillåta annonsering möjliggöra för små företag att utnyttja denna inom sitt närområde. Det blir då inte något hot emot tidningarnas reklaminsatser. Valfriheten är helt enkelt en nödvändig förutsättning för yttrandefriheten. Tar man bort valfriheten försvinner yttrandefriheten. Den nya tekniken ger oss också nya möjligheter. Har vi kvar förbud och monopol, ger vi inte det fria ordet möjlighet att komma fram.

Herr talman! Iréne Vestlund har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder som gör det möjligt att för en rimlig kostnad använda radioinspelningar som talböcker. De program som Riksradion producerar och har i sitt arkiv skulle i många fall lämpa sig mycket väl att tillhandahålla som talböcker. Det rör sig framför allt om uppläsningar av böcker, men också av viss dramatik. Även program på invandraroch minoritetsspråk skulle vara av stort intresse att tillhandahålla som talböcker. Nästan all talboksframställning i landet sker vid talboksoch punktskriftsbiblioteket . Enligt vad jag har inhämtat har TPB och Riksradion vid några tillfällen träffat överenskommelser om användning av radioprogram som talbok. Överenskommelserna har dock inte lett fram till några långsiktiga lösningar i fråga om villkoren för utnyttjandet. Problemen har varit av såväl upphovsrättslig som ekonomisk natur. Upphovsrättsutredningen avser enligt vad jag erfarit att senare under sitt arbete göra en översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen vad avser förutsättningarna för olika handikappgrupper att få del av upphovsrättsligt skyddat material. Det framstår som naturligt att utredningen som en del i detta arbete bl.a. behandlar frågan om hur radioprogram skall kunna göras tillgängliga som talbok. Jag förutsätter att såväl TPB som Riksradion får tillfälle att redovisa sina synpunkter i det sammanhanget. I de överenskommelser som hittills träffats har TPB fått betala en viss ersättning till Riksradion och till berörda rättighetshavare. Ett utnyttjande av radioprogram som talbok bör som ett resultat ha ett bättre resursutnyttjande. För TPB:s del är det naturligt att denna framställningsform inte leder till kostnader som totalt överstiger dem för en normal inläsning av boken eller verket i fråga. Ansvaret för att fastställa de ekonomiska villkoren ligger på de två parterna. Några särskilda åtgärder från regeringens sida är mot bakgrund av vad jag redovisat inte aktuella i frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Göransson för svaret, även om det inte gav några direkta anvisningar till lösningar av det aktuella problemet. Jag har genom mitt ledamotskap i taloch punktskriftsbibliotekets styrelse fått vetskap om det i mitt tycke onödiga dubbelarbetet. Det sätt på vilket taloch punktskriftsbiblioteket skulle använda sig av det material som Riksradion publicerar skiljer sig från hur en enskild person skulle använda en inspelning. När det gäller de program och programserier där man träffat överenskommelser med några uppläsare har det i båda fallen varit författarna som varit uppläsare. Jag tolkar dock, kanske litet välvilligt, statsrådet Göranssons svar som ett instämmande i att det vore rimligt att det här problemet snabbt kunde lösas på ett för taloch punktskriftsbiblioteket gynnsamt sätt. Det skulle vara till både nytta och glädje för de grupper av invånare som inte på annat sätt kan få någon litteraturförsörjning.
Herr talman! Jag vill understryka att det är angeläget att man kan utnyttja radioprogrammen men samtidigt uttala en viss förståelse för att exempelvis den som medverkar i ett radioprogram kan ha anledning och rätt att kräva viss ersättning för att hans material används också i ett kommande led. I andra sammanhang där människor lämnar bidrag till de handikappade får man ju faktiskt betalt för sitt arbete. Taxichauffören som kör färdtjänsttaxin har inte en annan ersättning för färdtjänstkörningen än för sin ordinarie körning. På samma sätt måste man vara beredd att betala en tilläggsersättning i detta sammanhang. Den förhandlingen måste alltså klaras av.
Herr talman! Jag är medveten om de här problemen, men jag tycker ändå — och jag vet att jag har taloch punktskriftsbibliotekets styrelse med mig — att ersättningen kanske kunde ligga på en något rimligare nivå.
Trots den stora satsning som har skett på utbyggnad av den öppna primärvården med flera vårdcentraler har svenska folket svårt att komma till tals med sin läkare. Några akutcentraler och kvällsmottagningar har nu öppnats i privat regi.

Herr talman! Ulla Orring har frågat om jag avser att vidta några åtgärder för att begränsa eller förhindra den valfrihet och det komplement som de privata mottagningarna kan utgöra för patienterna. Den socialdemokratiska regeringens politik är inriktad på att öka människors frihet. De reformer som genomförts av nuvarande och tidigare socialdemokratiska regeringar har syftat till att skapa en reell valfrihet för alla människor i samhället. Jag vill erinra om bl.a. införandet av den obligatoriska sjukförsäkringen år 1955, sjukronorsreformen år 1970, läkarvårdstaxereformen år 1975 och den kraftiga ökningen av läkarutbildningen som genomfördes under 1960-talet och början av 1970-talet. Dessa reformer har ökat valfriheten och jämlikheten väsentligt för det stora flertalet när det gäller att få tillgång till en god hälsooch sjukvård. Jag vill vidare allmänt framhålla att regeringen anser att privat sjukvård bör finnas som ett komplement till den offentliga vården. Vad gäller frågan om etablering av privatläkarmottagningar och privata akutmottagningar har jag den 3 mars i år besvarat frågor härom. Vidare besvarade jag den 29 april en interpellation om fritidspraktikernas verksamhet. Som jag redovisade i svaret på interpellationen har regeringen den 14 april 1983 uppdragit åt riksförsäkringsverket och socialstyrelsen att analysera utvecklingen under de senaste åren i fråga om omfattning, karaktär och inriktning av verksamheten bland privatpraktiserande läkare, som är anslutna till den allmänna försäkringen. Därvid skall särskilt studeras utvecklingen beträffande den s.k. fritidspraktik som bedrivs av offentligt anställda läkare. Resultatet av analysen skall redovisas till regeringen senast den 1 september 1983. Innan resultatet av dessa analyser föreligger anser jag det inte lämpligt att närmare diskutera eventuella åtgärder inom det område som Ulla Orring har tagit upp i sin fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Debatten om fritidspraktikerna har dämpats efter den överdrivna hetskampanj mot de privata läkarmottagningarna som kom främst från socialdemokratiskt håll. Det talades i våras om att plocka russinen ur kakan och om ett smaklöst extraknäck — uttalanden som starkt upprört många patienter som fått hjälp av privatpraktikerna i en besvärlig sjukdomssituation. Herr talman! Det är därför jag med tillfredsställelse konstaterar att statsrådet nu dämpat debatten och inte längre talar om tvångsåtgärder eller förbud utan om valfrihet. Vilken frihet finns det i det svenska samhället, ett av världens rikaste länder? Har vi råd med det fria valet att låta människor välja sin läkare? Jag anser det! Tyvärr har socialdemokratiska företrädare genom uttalanden på olika sätt alltför ofta velat styra oss in i ett samhällsmönster där mångfald och valfrihet sätts på undantag och där den offentliga verksamheten stryper privata initiativ. Känslan av en överhetsattityd finns — något av både maktoch storebrorstänkande. Med erfarenhet från landstingsvärlden anser jag att fritidspraktiker skall ses som ett komplement till den sjukvård som drivs i samhällets regi. Många patienter har känt vanmakt inför vårdköer och byråkrati inom den offentliga vården. Är det inte främst för att klara de svåra problemen som vi behöver de offentliga samhällsinstitutionerna? Enkla problem skall kunna lösas så enkelt som möjligt. Här har fritidspraktikerna på ett mindre byråkratiskt sätt anvisat nya vägar. Så har skett vad gäller privat jourverksamhet med hembesök. Sjukvård handlar också om service till människor. Herr talman! Jag vill definitivt inte kritisera företrädarna för den offentliga sjukvården — tvärtom. Men förutsättningarna ligger på ett annat plan och är omgärdade av alltför många regler och förbud. Det gäller såväl arbetstid som arbetstidens förläggning. Det har lett till att många läkare hellre spikar på sin villa eller kör taxi på fritid än utövar sjukvård som de är utbildade för. Det generella påståendet att fritidspraktikerna skulle hota glesbygdens läkarförsörjning är för enkelt. Etablering av läkare till glesbygden beror mer på andra omständigheter, t.ex. möjligheten för medföljande make eller maka att få ett jobb. Ämnar statsrådet ta något initiativ i den riktningen? Jag tror att samhället skulle tjäna mycket på om den här verksamheten samordnades.
Herr talman! Jag har redan i svaret redovisat för Ulla Orring det uppdrag som riksförsäkringsverket och socialstyrelsen har fått att se över fritidspraktikerna. Jag vill bestämt vända mig mot Ulla Orrings uttalande, att socialdemokraterna har talat om tvångsåtgärder eller förbud. Jag har stått i den här kammaren vid ett flertal tillfällen och sagt, att regeringen anser att privatpraktikerna är ett komplement. Vi har aldrig talat om något förbud eller några tvångsåtgärder. Av 10 000 tjänster i landet är 790 vakanta. I exempelvis Jämtlands län finns det 21 vakanta tjänster. Då är jag naturligtvis orolig, och jag förstår de människor där som är oroliga. I går meddelade dessutom riksförsäkringsverket att resultatet av förhandlingarna i läkarvårdsdelegationen, där också läkarförbundet ingår, har inneburit en sänkning av taxan med 8 2. Det gäller ersättningen från försäkringskassan till fritidspraktikerna. Det har hävdats vid flera tillfällen att läkarna har varit överkompenserade. Det inträffade är väl ett bevis så gott som något på detta, när de själva nu går med på denna sänkning. Men privatpraktikerna är ett komplement till den offentliga sjukvården. Något annat har inte sagts, Ulla Orring.
Herr talman! Tyvärr, socialminister Sigurdsen, har det sagts på många håll i landet att man önskar en begränsning och ibland också ett förbud mot privatpraktiker. Jag har följt den här debatten ganska noga, eftersom jag är starkt engagerad i sjukvården i mitt eget län, Västerbotten. Men jag konstaterar med stor tillfredsställelse att statsrådet är för att privatpraktikerna får driva sin verksamhet och att den skall ses som ett komplement till den offentliga sjukvården. Att vi har vakanta tjänster känner jag mycket väl till. Men jag vill också säga att detta i stor utsträckning beror på attityderna hos den offentliga sjukvårdens företrädare. Vi har t.ex. i en kommun i Västerbotten, Åsele kommun, inte lyckats få en offentligt anställd läkare. Däremot har en privatpraktiker funnit det möjligt att öppna praktik där. Den hälsas med stor tillfredsställelse av de människor som bor i Åsele. Jag konstaterar också att jag inte har fått något svar från statsrådet på frågan om samarbetet mellan privatpraktiker och den offentliga vården. Jag tror att regeringen borde ge signaler om ett samarbete. Det skulle gagna sjukvården och även patienterna.
Herr talman! Enligt den nya hälsooch sjukvårdslagen är det landstingen som har totalansvaret för planeringen av sjukvården och läkartillgången. I det ansvaret ingår också skyldigheten att ha en planering för både den offentliga sjukvården och privatpraktikerna.
Herr talman! Jag tror att man inom landstingsvärlden lyssnar mycket noga på vad regeringen säger i den här frågan. Jag konstaterar att det har skett en svängning i attityderna då det gäller den sjukvård som bedrivs i privat regi. Jag tror att socialdemokraterna ute i landstingen skulle vara mycket tillfredsställda om statsrådet klart uttalade att hon gärna ser nya initiativ och ökat samarbete i denna fråga.

Herr talman! Rosa Östh har frågat civilministern om han är beredd att ta initiativ till föreskrifter om inhämtande av yttrande från socialnämnd i vissa ärenden om tillstånd till automatspel med vinst. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. De bestämmelser som det här är fråga om har varit gällande under förhållandevis kort tid. Som central förvaltningsmyndighet för lotteriärenden finns lotterinämnden, som enligt sin instruktion bl.a. har till uppgift att meddela rekommendationer för tillämpningen av lagen och även verka för en ändamålsenlig tillsyn av lotteribestämmelserna. Jag utgår från att nämnden vid behov tar upp frågan om rekommendationer i det hänseende Rosa Östh åsyftar. Själv anser jag mig därför f. n. inte ha anledning att ta något initiativ i frågan.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Beslutet om tillståndskrav för flipperspel var ett beslut som välkomnades av kommunerna. Sedan en längre tid hade man på många håll önskat ha möjlighet att ingripa mot de olämpliga barnoch ungdomsmiljöer som det ofta blev fråga om i samband med flipperspel e. d. Dessa miljöer blev inte sällan så attraktiva för bl.a. skolelever att de bidrog till skolkning, för att nu ta upp ett exempel på negativa effekter. På flera platser har man nu märkt att arrangörer begär tillstånd till automatspel med vinst, i stället för flipperspel, som jag säger i min fråga, och därför finns det skäl att ge kommunernas socialnämnder möjlighet att yttra sig i det sammanhanget; i de utgångspunkter som polisen och länsstyrelsen har för sina bedömningar finns knappast de sociala aspekterna med. Det är alltså inte ett allmänt förbud mot vare sig flipperspel eller automatspel i övrigt som jag efterlyser utan endast en förbättrad möjlighet att förhindra klart olämpliga barnoch ungdomsmiljöer. Det torde inte behöva öka byråkratin i nämnvärd grad att få till stånd en sådan bestämmelse. Justitieministern har pekat på lotterinämnden såsom varande ansvarig. Jag har naturligtvis inte ställt den här frågan för ro skull utan gjort det för att jag velat peka på ett begynnande problem. Jag hade hoppats att justitieministern i varje fall skulle ha velat sträcka sig så långt att han hänvisat frågan till någon lämplig utredning eller kommitté för att se över den; jag hade själv kunnat tänka mig regeringens barnoch ungdomsdelegation. Men om lotterinämnden är lämpligare hoppas jag att den får ett påpekande om det förhållande som jag tagit upp i min fråga och som har uppmärksammats och påpekats på ganska många håll.
Herr talman! Jag vill bara peka på att länsstyrelserna vid sin prövning särskilt skall beakta det önskvärda i att förhindra olämpliga barnoch ungdomsmiljöer. Länsstyrelserna kan meddela varning, och de kan självfallet också — och i många fall bör de göra det — inhämta socialnämndens yttrande.

Herr talman! På förfrågan uppger såväl polissom länsstyrelsetjänstemän att de inte har att se till de sociala aspekterna. Det är av den anledningen som jag har tagit upp den här frågan. Man skulle kunna jämföra med tillståndsprövning för servering av alkoholdrycker och liknande, där det ändå krävs och i de flesta fall förekommer att man inhämtar socialnämndens yttrande.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ändra den ordning med kollektivanslutning som enligt Jörgen Ullenhag kränker enskilda människors frihet att själva bestämma sin partitillhörighet. Frågan ställs mot bakgrund av att en kollektivansluten medlem i det socialdemokratiska partiet har uteslutits ur partiet. För några veckor sedan besvarade jag här i riksdagen en liknande fråga. Eftersom regeringen fortfarande är av samma uppfattning upprepar jag nu det jag sade då. Den föreningsfrihet som vi har här i landet och som är skyddad i grundlagen innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. De fackliga organisationerna måste få besluta om sina egna angelägenheter. Varje politiskt parti måste självt få bestämma om formerna för medlemskap i partiet. Mitt svar till Jörgen Ullenhag blir alltså att jag inte avser att vidta några åtgärder i saken. Jag kan tillägga att inom det socialdemokratiska partiet pågår det en diskussion om formerna för samarbetet meilan fackföreningsrörelsen och partiet. Bl. a. har man i Kalmar startat en försöksverksamhet med ändrade anslutningsformer. Försöksverksamheten går ut på att en avdelning av ett fackförbund men inte dess medlemmar ansluts till arbetarkommunen. Medlemmarna i facket blir alltså partimedlemmar bara efter enskild ansökan. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt förra året enhälligt att den här försöksverksamheten skall fortsätta ännu en kongressperiod. Frågan övervägs alltså fortlöpande inom partiet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Frågan om kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet är en mycket viktig frihetsfråga. För några veckor sedan uteslöts en folkpartistisk pappersarbetare i Klippan ur det socialdemokratiska partiet. Han hade tidigare, utan att ha blivit tillfrågad, mot sin vilja och sin övertygelse anslutits till det socialdemokratiska partiet. Det som hänt i Klippan visar i blixtbelysning hur orättfärdigt det nuvarande systemet är. Trots att riksdagen åtta gånger har uttalat sig mot kollektivanslutningen fortsätter socialdemokraterna att skriva in hundratusentals människor som partimedlemmar utan att fråga dem om de vill bli socialdemokrater. Faktum är ju att av det socialdemokratiska arbetarpartiets drygt 1,2 miljoner medlemmar är 750 000 —- 62 Jo — kollektivt anslutna. Vetenskapliga undersökningar visar att en tredjedel av de 750 000 — en kvarts miljon människor — är kollektivt anslutna utan att vara socialdemo krater. Hundratusentals människor som på valdagen avstår från att rösta eller lägger sin röst på ett annat parti än det socialdemokratiska är medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Det står, herr talman, helt klart att kollektivanslutningen är en grov kränkning av den enskildes rättigheter. Jag vill därför fråga justitieministern: Vad är det för fel på principen att varje människa själv skall bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket? Vad är det för fel på den principen? Justitieministern har nu själv varit medlem i det socialdemokratiska partiet i drygt ett halvår. Han tillhör den minoritet i det socialdemokratiska partiet som själv har valt att skriva in sig som medlemmar. Tänk, herr justitieminister, om justitieministern för ett par månader sedan hade fått besked om att han hade blivit kollektivansluten till folkpartiet eller centerpartiet eller moderata samlingspartiet! Jag tillåter mig att gissa att justitieministern då hade sagt ungefär så här: Det är ingen annan än jag som skall bestämma vilket politiskt parti jag skall tillhöra. Det gör jag själv. Jag förstår det, för jag tycker att en folkpartistisk pappersarbetare i Klippan och en socialdemokratisk justitieminister skall ha samma rätt att slippa bli infösta i ett parti som de ogillar. Jag vill sluta med att ställa två enkla och konkreta frågor till justitieministern. För det första: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att hundratusentals människor är medlemmar i och betalar pengar till ett parti vars politik de ogillar? För det andra: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att det förekommer trakasserier mot medlemmar som reserverar sig mot beslut om anslutning till det socialdemokratiska partiet?
Herr talman! Mitt svar på båda frågorna är: Det är varje parti självt som bestämmer formerna och förutsättningarna för en anslutning till partiet.
Herr talman! Inte med bästa vilja i världen kan jag säga att detta var ett svar på mina frågor. Jag utgick från individen. Jag menar att det är ett övergrepp att fösa in människor i ett politiskt parti utan att fråga dem om det. Jag menar att det är ett övergrepp att det förekommer trakasserier mot medlemmar som reserverar sig. Det kanske är därför det är så få som väljer att reservera sig. Om man utgår ifrån individen, herr justitieminister, måste man rimligen säga att detta är ett system som inte är rättfärdigt. Det förekommer i det socialdemokratiska partiet av och till en debatt i de här frågorna. Det finns de som inte kan försvara detta förfarande principiellt. Tyvärr nödgas jag konstatera att justitieministern inte tillhör den kritiska gruppen inom det socialdemokratiska partiet, och det beklagar jag. Från folkpartiets sida kommer vi att fortsätta att driva den mycket viktiga frihetsfrågan ända tills vi får en ändring till stånd. Men jag vill gärna upprepa min fråga: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att man i ett parti föser in Nr 157 hundratusentals människor som man vet på valdagen lägger sin röst på ett

Herr talman! Med hänvisning till att regeringen i några fall har gett tillstånd till samkörning av dataregister trots att datainspektionen har avstyrkt, har Kerstin Anér frågat statsrådet Holmberg om regeringen i framtiden avser att inta en mer restriktiv inställning till samkörningar av dataregister. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Vid sin prövning av frågor om samkörning av dataregister har regeringen att tillämpa bestämmelserna i datalagen. Prövningen bygger på en avvägning i det enskilda fallet mellan behovet av samkörning och intresset av skydd för den personliga integriteten. Enligt regeringens uppfattning är det en angelägen uppgift att se till att enskilda inte utsätts för otillbörligt intrång i sin personliga integritet genom samkörning av dataregister. Att regeringen i några fall har gett tillstånd till samkörning, trots att datainspektionen avstyrkt, innebär inte att regeringen har eftersatt skyddet för den personliga integriteten. Regeringen måste givetvis göra en självständig bedömning av de ärenden som den har att pröva. Regeringen kan inte vara bunden av datainspektionens beslut. Även i framtiden måste regeringens bedömning av ärenden om samkörning av dataregister bygga på en avvägning av intressena i det enskilda fallet. Regeringen har inte någon anledning att ändra de bedömningsgrunder som den hittills har tillämpat i sådana ärenden.

Herr talman! Även jag får tacka statsrådet för ett svar som är ett otvetydigt nej. Jag skulle vilja fortsätta att fråga: Hur definierar statsrådet i princip behovet av samkörning? Det är klart att man kan göra hur många samkörningar som helst, under förebärande av att den som har rent mjöl i påsen inte har något att dölja. I en perfekt värld skulle väl detta stämma. Men i den värld vi lever i kan man icke förutsätta att dataregistrens etiketter på detta mjöl alltid och totalt stämmer 135 med innehållet i den verkliga påsen. Sådana stora svep som en samkörning innebär betyder nödvändigtvis att en rad medborgare riskerar att bli anklagade för brott eller fel, helt enkelt därför att datauppgifterna är fel instansade, fel uträknade eller hänför sig till fel fakta. Vad som är inkomst kan dett.ex. finnas uppåt 20 olika definitioner på. Men i dataregistret finns sällan någon kodnyckel som säger vilket inkomstbegrepp som har legat till grund för den aktuella siffran. Medborgare försätts alltså i den situationen att de gentemot datorn skall bevisa sin oskuld. Datorn har alltid övertaget, inte bara för att den aldrig förutsätts ljuga utan för att den kan lagra så mycket fler uppgifter än en människa kan och för att underlaget till siffrorna ofta är svåråtkomligt eller rent av försvunnet. Det är faktiskt inte heller bara fråga om samkörningar för att så att säga komma åt stora fula fiskar som försöker smita från betalningen, utan i praktiken blir det ett ständigt trakasserande av människor, som inte har någon rimlig möjlighet att ställa upp mot myndigheternas skenbara allvetenhet. I proposition 1981/82:189 anförde den dåvarande departementschefen med riksdagens bifall: En allmänt godtagen grundsats när det gäller personregistreringen är att personuppgifter som har samlats in för ett visst register i princip inte bör få nyttjas för andra register. Hur ställer sig nu den nuvarande justitieministern till den principen: Skall uppgifter användas för ändamål som de aldrig har varit avsedda för? Får man på det sättet fram mycket bra fakta? Skall man fortsätta med det alltmer?
Herr talman! Kerstin Anér frågar hur jag definierar behovet av samkörning. Ja, det är svårt att definiera det behovet utan att göra det mot bakgrund av ett konkret fall, en konkret fråga. Det finns väldigt mycket som är svårt att definiera i datalagen — t.ex. att definiera begreppet vad som otillbörligt kränker den personliga integriteten. Detta är alltså tolkningsfrågor, som måste bedömas mot bakgrund av de uppkommande fallen. Att det i något fall har varit så, att regeringen haft en annan uppfattning än datainspektionen är helt naturligt, med det överklagandesystem som datalagen stadgar. Man måste ju också ta hänsyn till dem som söker tillstånd — de skall ha en rätt att klaga — och man kan då inte utgå från att regeringen alltid skall ha samma uppfattning som datainspektionen och ställa sig bakom inspektionens beslut. Jag tror att många klagande i så fall skulle reagera. Det är alltså fråga om tolkning av en lagstiftning, där en högre instans naturligen någon gång kan ha en annan uppfattning i en fråga än den lägre instansen.
Herr talman! Det är klart att det kan finnas fall där man får godta samkörningar av allmänna samhällsskäl. Men vad jag frågade om var, åt vilket håll tendensen skall gå. Skall den gå mot att man alltmer struntar i integritetskravet och låter samkörningar bli vardagsmat, eller mot att man i möjligaste mån rättar sig efter datainspektionens strikta krav på personlig integritet? Risken är väldigt stor att det annars går som i ett fall som jag i en debatt med ett annat statsråd nyligen hade anledning att anspela på. Detta fall har gått vidare. Det gällde en medborgare som utsatts för utmätning, trots att han aldrig blivit underrättad om att han hade en skatteskuld. Nu svarar riksskatteverket helt magistralt i sitt utlåtande om detta fall, att alltihopa är medborgarens eget fel! Alltså: Myndigheten kan aldrig ha fel, datorn kan aldrig göra fel — men medborgaren har alltid fel. Samkörningar drivna in absurdum är det bästa sättet att köra in alla medborgare, hederliga och andra, i ett och samma hörn som vi inte kan ta oss ut ur. Jag anser att samkörningar är ett maktmedel som måste användas med yttersta hänsyn och försiktighet och som i möjligaste mån måste följa alla de garantier som datainspektionen vill ställa upp. Sätter man i system att ignorera dessa skydd för den enskilde, så blir medicinen värre än sjukdomen.
Herr talman! Jag kan försäkra Kerstin Anér att regeringen inte i något ärende som vi prövat har struntat i — som Kerstin Anér säger — integritetskraven. Vi har beaktat integritetskraven i full utsträckning; annars skulle vi ha fattat ett beslut i strid mot lagen. Det är bara det att man kan göra olika bedömningar av hur starka integritetskraven är, och där måste olika myndigheter kunna komma till olika resultat. Självfallet menar jag att man skall utnyttja möjligheterna till samkörning med största försiktighet. Men samtidigt skall vi inte försumma att använda den teknik som står till buds, om vi utan att vi kränker den personliga integriteten kan effektivisera kampen mot skatteflykt och ekonomisk brottslighet.
Herr talman! Då vill jag bara till slut säga att jag är väldigt glad så länge vi har datainspektionen, som talar högt och ljudligt för integritetens krav, för det behövs verkligen.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att kartlägga och beivra rasistiska organisationer och deras aktivitet. I samband med att Sverige år 1970 tillträdde FN:s rasdiskrimineringskonvention diskuterades det om ett förbud mot organisationer av angivet slag borde införas i svensk lag. Frågan besvarades då nekande. Som skäl anfördes i huvudsak att det åsyftade skyddet mot sådana organisationer uppnåddes genom att det i praktiken skulle vara straffbart att verka inom en sådan organisation. Det är riktigt som Hans Göran Franck nämner att medlemmar inom FN:s rasdiskrimineringskommitté från tid till annan har riktat kritik mot Sverige för att vi inte har infört ett direkt förbud i brottsbalken mot organisationer som främjar rasdiskriminering. Bl. a. mot denna bakgrund tog diskrimineringsutredningen år 1981: sitt betänkande Om hets mot folkgrupp på nytt upp frågan om ett sådant förbud borde införas. Utredningen kom till slutsatsen att det f. n. inte föreligger något behov av ett särskilt organisationsförbud. I det lagstiftningsärende då bestämmelserna om hets mot folkgrupp nyligen skärptes anslöt sig riksdagen till utredningens bedömning . I det nyss angivna lagstiftningsärendet betonades att det inte kunde uteslutas att frågan om ett organisationsförbud fick behandlas på nytt i annat sammanhang, t.ex. om utvecklingen i Sverige vad gäller denna typ av organisationer ger anledning till detta. Under den korta tid som har förflutit sedan riksdagen senast tog ställning till frågan om ett förbud mot rasistiska organisationer borde införas har det mig veterligen inte förekommit sådana uttryck för någon i egentlig mening organiserad rasism, som skulle motivera att man i dag på nytt aktualiserar frågan om att införa ett förbud av aktuellt slag. Vid kontakter med diskrimineringsutredningen har jag erfarit att man inom utredningen anser sig ha en ganska god överblick över de mycket små organisationer som ägnar sig åt någon form av rasistisk verksamhet. Jag delar Hans Göran Francks uppfattning att det finns all anledning att vara uppmärksam på uttryck för rasism och utlänningshat i det svenska samhället. Det finns därför skäl att fortlöpande överväga vad som kan göras för att motverka uttryck för fördomar och diskriminering mot invandrare och etniska, språkliga, nationella och religiösa minoriteter i Sverige. Den nyligen genomförda skärpningen av straffbestämmelsen beträffande hets mot folkgrupp är ett led i denna strävan. Ett annat uttryck för samma strävan är att riksåklagaren nyligen i en skrivelse till alla åklagarmyndigheter har föreskrivit att mål angående hets mot folkgrupp och olaga diskriminering normalt skall handläggas av länsåklagare.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Det har under det senaste året, som jag framhåller i min fråga, framkommit mycket illavarslande uttryck för rasism och utlänningshat. Särskilt under förra sommaren kom rasismen till våldsamma organiserade uttryck av allvarligt slag, och en upprepning kan inte uteslutas.
Det har under senaste året förekommit mycket illavarslande uttryck för rasism och utlänningshat. Särskilt under förra sommaren kom rasismen till våldsamma organiserade uttryck av allvarligt slag. En upprepning kan inte uteslutas.
Bakom denna aktivitet har stått rasistiska organisationer och andra organiserade grupper. Bland de organisationer som framträtt kan nämnas Bevara Sverige svenskt, Nordiska rikspartiet, Nysvenska rörelsen, Sveriges nationella förbund och en svenskt variant av Ku Klux Klan.
Nyligen hölls ett symposium om invandrarfientliga och rasistiska tendenser i Sverige vid sociologiska institutionen i Göteborg. Det framfördes där krav på att de rasistiska organistionerna måste kartläggas.
I närradion har under åtskillig tid förekommit andra mycket uppmärksammade uttryck för rasism. Det har under senare tid spritts flygblad i ganska betydande omfattning i Stockholmsområdet, där rasistiska organisationer har stått bakom.
I tider av ekonomisk kris finns en bättre grogrund för rasistiska organisationer att växa sig starka. En skärpt beredskap är behövlig.
Nyligen hölls ett symposium, som jag säger i min fråga, av den sociologiska institutionen i Göteborg. Där ventilerades ingående dessa frågor. Man bedömde att det var ett behov av att göra en närmare kartläggning av de rasistiska organisationerna. Jag skall givetvis noga följa vad diskrimineringsutredningen kan ha kommit fram till när det gäller kartläggning på den här punkten. Den har ännu inte redovisats. I tider av ekonomisk kris finns mycket bättre grogrund för rasistiska organisationer att växa sig starka. Jag uppfattar justitieministerns svar så att han också är klar över att en skärpt beredskap är behövlig. Det systematiska och allvarliga missbruket av organisationsfriheten som tid efter annan begås måste på allt sätt beivras. FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering har uttryckt sin oro över att den svenska lagstiftningen inte är i överensstämmelse med rasdiskrimineringskonventionen. Det gäller särskilt det krav som uppställts i 4 b §, där det talas om att olagligförklara och förbjuda organisationer som främjar rasdiskriminering.
På grund av vad som här anförts får jag ställa följande fråga till justitieministern:
Herr talman! Jag vill bara ge en litet allmän synpunkt på detta med att införa ett organisationsförbud. Det kan ha sina problem. Nu när dessa organisationer får arbeta öppet utan något förbud får man reda på vad de sysslar med. Om man inför förbud är det viss risk att de går under jorden.
Herr talman! Jag är medveten om att det finns både föroch nackdelar med att införa ett organisationsförbud. Jag anser det dock angeläget att man, om situationen kommer att förvärras, har en god beredskap, inte bara när det gäller grundlagen där vi har gjort förändringar för att möjliggöra ett förbud mot rasistiska organisationer. Även i övrigt bör man ha en beredskap så att man genom lagstiftning kan införa ett organisationsförbud. Om man inte anser att lagstiftning är nödvändig -— jag vill inte bestämt påstå att det är nödvändigt nu med ett förbud — då ställs det än större krav på att andra verksamma åtgärder vidtas mot rasistiska organisationer, främst förbättrad upplysning och undervisning samt andra förebyggande åtgärder. Det är vad jag har berört i min fråga, och på den punkten är svaret kanske inte alldeles tillräckligt.

Herr talman! Med hänvisning till att det vid remissbehandlingen av sexualbrottskommitténs betänkande har förekommit stark kritik gentemot kommitténs förslag att avskaffa det nuvarande generella förbudet mot incest har Per Unckel frågat mig om jag är beredd att gå remissopinionen till mötes och avvisa förslaget. Tiden för remissvaren på sexualbrottskommitténs förslag har gått ut helt nyligen. Frågan har därför ännu inte beretts inom regeringen. Propositionen har aviserats till sådan tid att den kan behandlas av höstriksdagen. Propositionen kommer att innehålla svaret på Per Unckels fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Samtidigt beklagar jag att han inte har velat ge besked om hur regeringen tänker förfara i ett spörsmål, som så allvarligt har engagerat och engagerar många människor. En stark remissopinion har avvisat sexualbrottskommitténs förslag om att upphäva det generella förbud mot incest som dagens lagstiftning innehåller. Enligt min mening har denna opinion utomordentligt starka skäl för sitt ställningstagande. Sexualbrottskommitténs förslag bryter mot vad människor i gemen uppfattar som anständigt. Djupt kända moralföreställningar rivs upp. Men inte nog med detta. Sexualbrottskommitténs förslag innebär också ökade risker för direkta övergrepp mot underåriga. Den ändrade lagstiftning som sexualbrottskommittén har föreslagit är ett slag i ansiktet på alla dem som i dag kämpar för att motverka sådana övergrepp. Enligt min mening ligger det stora risker i att fjärma lagstiftningsarbetet från den allmänna rättskänsla på vilken vårt land vilar. Lagstiftningen skall utnyttjas för att ge stadga åt sådana värderingar omkring vilka flertalet människor kan samlas. Sexualbrottskommitténs förslag strider mot en sådan syn på lagstiftningen. I utredningens förslag får traditionen och etiken träda tillbaka för något som verkar vara en kombination av något slags relikt av ett sexualliberalt tänkande och rena lagteknikaliteter. Men så kan, herr talman, inte etik hanteras. Jag tror för min del att det är viktigt att understryka att vi politiker har en särskild skyldighet att i frågor av djup etisk innebörd ta särskild hänsyn till människor med stark övertygelse. I ett samhälle som vårt med en historia så nära förknippad med den kristna traditionen finns det särskilda skäl att påminna om detta. En regering, herr talman, som värnar om människors uppslutning bakom lagarna, kan bara inte lägga fram ett förslag på sexualbrottskommitténs grund. Det borde faktiskt justitieministern kunna ge ett entydigt besked om här och nu. Om han inte kan det, måste jag fråga: Vad vill justitieministern hälsa alla dem som upprörts och upprörs redan av osäkerheten om lagskyddet för ett viktigt fundament i sin livsåskådning? Vänta och se, justitieministern, är faktiskt inget svar.
Herr talman! Jag hade tänkt att jag skulle ta det litet försiktigt i svaret på den här frågan, men med anledning av de frågor som Per Unckel nu ställer måste jag faktiskt klargöra att det inte kan gå till på det sättet i ett lagstiftningsärende som Per Unckel föreställer sig. Flera remissyttranden har ännu inte kommit in. Knappast någon i departementet, allra minst jag, har hunnit läsa remissyttrandena. Än mindre har jag kunnat föredra ärendet i regeringen. Att kräva att jag skall bryta ut en fråga och ge ett särskilt svar på den, när jag har ställt i utsikt en så snabb behandling av hela ärendet som att propositionen skall läggas fram för höstriksdagen, är att ställa helt orimliga krav.
Herr talman! Jag har stor respekt för justitieministerns ambition att noggrant bereda de lagförslag som läggs fram för riksdagen. Åtskilliga av hans företrädare på de förutvarande socialdemokratiska regeringarnas tid hade inte samma känsla. Ändå måste hänsynen till den noggranna beredningsprocessen i detta fall vägas gentemot hänsynen till alla de människor som i dag känner sig djupt stötta av att sexualbrottskommitténs förslag alltjämt anses vara möjligt att lägga fram för riksdagen för ställningstagande. Jag tror att justitieministern skulle få syndernas förlåtelse för en väl snabb hanteringsprocess, om han i dag kunde meddela att regeringen icke kan ställa sig bakom detta förslag, av hänsyn till de djupt kända etiska värderingar som åtskilliga människor här i landet faktiskt har.
Herr talman! Jag kan informera Per Unckel om att den borgerliga regeringen skickade ett förslag av det slag som sexualbrottskommittén nu har lagt fram på lagrådsremiss, men man tog tillbaka det.
Herr talman! Det var alldeles utomordentligt välbetänkt. Om justitieministern kunde lova att göra detsamma, skulle vi bli ense i den här debatten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Hans Gustafsson för svaret på min fråga. Jag är inte helt nöjd med svaret, men det är ett steg i rätt riktning när regeringen i propositionsförslaget ger möjlighet till att hyresgästen sänker sin hyra genom att måla och tapetsera själv. Det är helt enligt den linje som folkpartiet länge har drivit, och det är bra att socialdemokraterna nu ansluter sig till den. Den lagändring som det här är fråga om ger hyresmarknadens parter möjlighet att överenskomma om hyresrabatter. Under förutsättning att de lokala parterna kan komma överens om villkoren kan rabatt medges, då kan hyresgästen få lägre hyra. Det kan ifrågasättas om det verkligen är ett inflytande för de boende, det inflytande som man eftersträvar. Effekten blir otvivelaktigt ett ökat inflytande för ombudsmännen och hyresgästorganisationerna, och inte för de boende — i varje fall inte för de hyresgäster som valt att stå utanför hyresgästorganisationen. Dessa får ingen möjlighet att sänka sina boendekostnader genom eget arbete. Många hyresgäster kommer att uppleva sin situation som om de står under något slags förmynderi. Det är nära nog diskriminerande att underhållsansvaret för en lägenhet skall beslutas genom förhandlingsöverenskommelse över huvudet på de boende. Det vore rimligare att varje hyresgäst utan villkor fick rätten till lägre hyra om vederbörande själv underhåller sin lägenhet. Det är på denna punkt jag hade hoppats att statsrådet skulle omarbeta propositionen. Sådana ändringar bör göras i hyreslagstiftningen att samtliga vanliga hyresgäster inte bara får rätt att måla och tapetsera själva, utan också att deras hyra blir lägre än om de fått underhållsarbetet utfört av värden. Jag vill passa på att fråga Hans Gustafsson vari den avsevärda risken för att enskilda hyresgäster skulle tvingas att godta oförmånliga överenskommelser om underhållsansvaret ligger. Menar möjligen statsrådet att fastighetsägarna skulle avsäga sig ansvaret för att deras hyresgäster får en hygglig bostad?

Herr talman! Det är på denna punkt som Hans Gustafsson och jag har litet olika uppfattningar. Jag tror på den enskilde individens förmåga att klara de här uppgifterna och att genom eget arbete få en lägre hyra. Jag förstår att det naturligtvis finns problem. Men problemen skall kunna lösas utan att det alltid skall behöva vara en organisation som gör det. Den som tror på den enskilde individens förmåga att lösa sina uppgifter måste också tro på att individen kan lösa sina uppgifter när det gäller bostadsfrågorna.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Svaret innehåller, som jag ser det, egentligen bara en mening som går utöver vad vi redan känner till om utredningar som har gjorts och utredningar som pågår, nämligen när det talas om att det från 1983 har skett en viss höjning av bostadsbidragen. Men de höjningar som har gjorts från 1983 och som socialdemokraterna för knappt ett år sedan ansåg vara otillräckliga är nu, efter fortsatta reallöneförsämringar och stora kostnadsökningar, ännu mer otillräckliga. Vid årsskiftet 1980-1981 hamnade en tvåbarnsfamilj med genomsnittlig industriarbetarlön precis på existensminimum, om hyran motsvarade medelhyran för en trerumslägenhet. I dag hamnar samma familj nästan 5 000 kr. under existensminimum. År 1982 hade 76 96 av tvåbarnsfamiljerna bostadsutgifter som gick över den övre hyresgränsen, dvs. utgifter som inte täcks av bostadsbidragen. Det är oroande att det har gått så fort och att försämringarna är så kraftiga för så många hushåll. Detta gör det, enligt min mening, nödvändigt att göra en temporär förbättring i avvaktan på de förslag som kan komma från bostadskommittén. Jag menar att hushåll med låga inkomster i förhållande till bostadsbehovet för det första måste garanteras låg hyra. För det andra måste bostadsbidragen utformas med hänsyn till utrymmesbehov och hushållsstorlek. För det tredje bör bostadsbidragen garantera att inget enskilt hushåll drabbas, om hyran för en lägenhet överstiger en socialt godtagbar nivå. För att nå socialt acceptabla hyror och en större rättvisa i boendet måste naturligtvis samhällets bostadsstöd fördelas om från den privata sektorn till de allmännyttiga företagens bostäder. För att bostadsbidragens reala värde skall kunna behållas för alla hushållsgrupper måste en uppräkning ske av inkomstoch hyresgränsen, liksom av beloppet per barn. Det var på dessa punkter som jag hade hoppats att bostadsministern skulle ge besked om att man var beredd att göra uppräkningar som skulle innebära lättnader för de många hushåll det handlar om. Vad det egentligen handlar om är att undanröja de försämringar som reellt har skett under senare år under de borgerliga regeringarna. Den socialdemokratiska regeringen borde väl vara beredd att — mot bakgrund av de faktiska förhållandena —- komma med några konkreta förslag i avvaktan på lösningar som kanske inte kommer förrän om ett och ett halvt å två år.

Herr talman! Jag är medveten om de påpekanden som bostadsministern har gjort, och i stort sett råder inga delade uppfattningar om detta, även om bostadsministern kanske är litet mera optimistisk beträffande vad som kommer att hända och vad som har skett då det gäller hyresutvecklingen. Det är litet för tidigt att göra dessa avstämningar nu. Låt mig erinra om en sak, som vi inte får glömma bort i detta sammanhang. På grund av stödets utformning och de regler som gäller beträffande inkomstgränser och övre hyresgränser har väldigt många hushåll förlorat sina bostadsbidrag. Vi har bara drygt hälften så många hushåll här i landet som har bostadsbidrag nu jämfört med 1975-1976. Och det är verkligen allvarligt, för under samma tid har bostadskostnaderna, hyrorna, mer än fördubblats. Jag återkommer än en gång till det förhållandet, att oavsett hur stora eller små hyreshöjningar det blir så får de flesta hushåll inte ett öre mer i bostadsbidrag, därför att de redan ligger över de övre hyresgränser som har fastställts — och som är på tok för låga och inte alls har följt med då det gäller kostnadsoch inkomstutvecklingen. Det är det som det handlar om. Det behövs temporära åtgärder och förändringar redan nu, om vi inte skall riskera att ytterligare ett stort antal hushåll kommer i en mycket besvärlig situation. Jag är medveten om att man inte kan klara de problem som hushållen har bara genom bostadspolitiskt stöd. Det är också fråga om att ett allmänt konsumtionsstöd måste till. Men just på bostadspolitikens område, då det gäller att tillförsäkra människorna en bra och rymlig bostad, är det väsentligt att vi bidrar till att stoppa den nuvarande utvecklingen och vända den, så att människor har råd att bo så bra som de egentligen har rättighet att göra.

Herr talman! Jag tackar bostadsminister Hans Gustafsson för svaret, men jag måste säga att det gör mig oroad. Jag kommer inte att diskutera hyreshusavgiften som sådan eller vilka partier som har tagit initiativ till den — många diskussioner har förts här i riksdagen om hyreshusavgiften, och partierna har olika uppfattningar — men jag vill ta upp en av de effekter beslutet har fått. Avsikten med hyreshusavgiften var att fastighetsägarna efter hyresförhandlingar inte skulle få tillgodoräkna sig de ökade hyresintäkter som uppkommer genom att statligt belånade fastigheter får ökade kostnader. Den allmänna hyresnivån höjs ju på detta sätt sedan den fastställts vid allmänna förhandlingar.

Såvitt jag vet har inte många hyresgäster gått med på att betala detta, eftersom det innebär en direkt övervältring, utan förhandlingar, av hyreshusavgiften på hyresgästerna. De här ärendena skall emellertid rättsligt prövas så småningom, och då är det naturligtvis mycket viktigt vilket uttalande bostadsministern gör. Om avgiften får tas ut på det här sättet föreligger dessutom faktiskt en risk för att avgiften får betalas två gånger, eftersom också den allmänna hyresnivån för resp. fastighet fastställs vid hyresförhandlingarna. Många butiksinnehavare och andra väntar oroligt på det besked bostadsministern ger, och det skulle vara värdefullt att få ett ytterligare klarläggande.

Herr talman! Bostadsministern tar här upp den frågeställning som tidigare varit uppe och som gäller det förhållandet att många av fastighetsägarna har gjort mycket stora vinster, vilket är ett av skälen till att de här förslagen har rests. Men fastighetsägarna kommer fortfarande att göra lika stora vinster, eftersom de direkt kan debitera dessa kostnader på sina hyresgäster och dessutom få en möjlighet att i samband med allmänna hyresförhandlingar ta ut dessa kostnader en gång till. Anser bostadsministern verkligen att det är rimligt att hyresgäster på det här sättet skall kunna få betala dessa kostnader två gånger?

Herr talman!

Centern är motståndare till hyreshusavgiften, och våra farhågor har tyvärr besannats. Det var ett illa genomtänkt förslag som drevs igenom i riksdagen, och jag vill därför rikta uppmaningen till bostadsministern: Avskaffa hyreshusavgiften! Jag tror emellertid inte att denna uppmaning hörsammas. I december 1982 sade bostadsministern här i riksdagen att den utredning som tillsatts även skulle ta upp frågan om en form av avgift också för småhus. Det är alltså föga hopp om att den nuvarande regeringen tar bort hyreshusavgiften.

Herr talman! Jag tolkar bostadsministerns svar som att han menar att i de förhandlingar som nu har inletts och där hyresgäströrelsen säger nej till ökade hyror på grund av hyreshusavgiften, så har hyresgäströrelsen fel i sina krav.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Efter att ha lyssnat på svaret vill jag säga att jag kanske hade blivit något gladare, om bostadsministern hade gjort det som han var på väg att göra, nämligen att tala fritt ur hjärtat. Jag måste tyvärr konstatera att bostadsministern i sitt svar inte ger hopp om åtgärder som skulle kunna stärka hyresgästernas ställning i de allmännyttiga bolagen. Bostadsministerns svar anger i stället en klar regleringsvilja. Mot den bakgrunden tycker jag nog att hyresgästerna kommer bort i debatten. Inte ens den vanliga lilla människan kan finna tröst och framtidstro i den socialdemokratiska bostadspolitiken, så som den har presenterats. Detta gäller icke minst mot bakgrund av de förslag som antogs av riksdagsmajoriteten för bara några dagar sedan. Den som hyr bostad i hus som ägs av bostadsföretag tillhörande den s.k. allmännyttan har sin frihet begränsad. Det kan man inte komma ifrån. Var finns, herr bostadsminister, den valfrihet som socialdemokratiska talare under senare tid påstått sig värna om på bl.a. just bostadspolitikens område? I stället för ökad valfrihet i boendet för hyresgästen arbetar regeringen målmedvetet för att begränsa de vanliga människornas frihet och valfrihet. Att äga andel i sin bostad är för mycket frihet för hyresgästen. Den tolkningen vill jag göra när det gäller den socialdemokratiska uppfattningen i denna fråga. Nu behöver man, efter att ha tagit del av bostadsministerns svar på min fråga, inte tvivla på huruvida regeringens bostadsminister är för ökad valfrihet i boendet eller inte. Han agerar som en fullgod socialist. I ett socialistiskt samhälle har den enskilde hyresgästen ingen valfrihet i boendet i nämnvärd omfattning. För oss liberaler är det ett självklart mål att bekämpa utvecklingen mot en socialisering av bostadssektorn. Den kampen kommer vi tydligen att få fortsätta — än mer intensivt i framtiden. Herr talman! Ca 11/2 miljon hyresgäster boende i 750 000 lägenheter, bl.a. allmännyttans bostadsföretag, har inte, som andra hyresgäster, möjligheter till valfrihet i boendet. Det tycker jag verkligen är värt att beklaga. Min andra fråga är: Varför diskrimineras man som hyresgäst i just allmännyttans hyresfastigheter?

Herr talman! Jag kan inte på något villkor göra det konstaterandet att det beslut som vi fattade i riksdagen för bara några dagar sedan innebar en ökad valfrihet för de människor som bor i allmännyttans bostäder. Jag tror att bostadsministern är beredd att hålla med mig om att införandet av begränsningar och hinder för hyresgästernas möjlighet att göra hyresrätten till bostadsrätt innebär att man motarbetar valfriheten. Det folkpartistiska förslag som genomfördes 1982 är socialdemokrater och kommunister 1983 beredda att riva upp. Jag kan inte på något villkor förstå att detta beslut innebär en ökad valfrihet i boendet för de hyresgäster vi har diskuterat här i kväll.